Herr talman! Vårt nuvarande momssystem som i vissa fall medger avdrag för fiktiv skatt har fungerat bra under en lång tid. Reglerna har bidragit till en bättre redovisning och ett minskat antal s.k. svarta affärer. Det vore mycket olyckligt att byta till ett sämre och krångligare system. Om de nya regler som regeringen föreslår antas av riksdagen finns det en risk för att handeln med bär och svamp återigen kommer att ske utan redovisning. Slopandet av det fiktiva skatteavdraget fördyrar inköpskostnaderna med 25 %. Det är nu synnerligen viktigt att Sverige på ett aktivt sätt utnyttjar sitt medlemskap i EU för att vi skall kunna få behålla ett väl fungerande momssystem som är avsevärt mycket bättre och mer lätthanterligt för de skattskyldiga och skattemyndigheterna än EU:s motsvarande regler. Inför förhandlingarna inom EU om den övergångsordning som för närvarande gäller för mervärdesskatten bör regeringen snarast ta initiativ till en förutsättningslös utredning om hur Sverige vill utforma det framtida momssystemet inom EU. Utredningen bör vara färdig med sitt arbete till den 1 januari 1996, och regeringen bör därefter så snart som möjligt återkomma med ett förslag. I avvaktan på att det pågående utrednings och förhandlingsarbetet blir klart bör nuvarande regler om fiktiv skatt, omsättning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter samt beskattning av resebyråverksamhet behållas. Herr talman! Eftersom motioner från den allmänna motionstiden har lagts till detta betänkande utan att de motsvaras av någon del i propositionen vill jag också säga några ord om den ideella sektorn. En ännu så länge oklar fråga är hur Sverige i framtiden skall behandla ideella föreningar i momshänseende. För ideella föreningar som bedriver second handverksamhet, loppmarknader etc. där verksamheten är beroende av skänkta varor och där överskottet går till nödlidande på olika håll i världen skulle momsplikt innebära stora avbräck och upplevas djupt orättvist. 1994:88) har i sitt lagförslag angett som villkor för att en ideell förening skall vara befriad från moms på insamlings och försäljningsverksamhet att denna verksamhet endast får bedrivas i "skälig omfattning". Något stöd för en sådan generell begränsning av de ideella föreningarnas skattebefrielse finns inte i EG:s momsdirektiv. Enligt EG:s sjätte momsdirektiv är det endast i de fall då skattebefrielse medför att en motsvarande kommersiell verksamhet missgynnas i konkurrenshänseende som medlemsländer har möjlighet att införa begränsningar av skattebefrielsen för allmännyttiga verksamheter. Avgörande är således inriktningen på den ideella föreningens verksamhet. EG:s sjunde momsdirektiv har tillkommit för att eliminera dubbelbeskattning av bl.a. begagnade varor. I samband med att rådet tog det slutliga direktivet i februari 1994 antog rådet och kommissionen på initiativ av Danmark en deklaration som rimligen måste förstås så att medlemsländerna får tillämpa de regler man finner lämpliga på detta område förutsatt att de inte leder till konkurrenssnedvridning. I Danmark och Storbritannien utgår ingen moms på denna typ av allmännyttig verksamhet. Danmark tillämpar redan EG:s direktiv så att försäljning av skänkta begagnade varor till förmån för allmännyttig verksamhet undantas från moms, och det oavsett försäljningens omfattning. Storbritannien tolkar direktivet så att det vid försäljning av skänkta varor till förmån för allmännyttiga ändamål inte finns någon egentlig vinst eller marginal att beskatta. Det finns således ett betydande tolkningsutrymme beträffande EG:s direktiv och inget tvång för Sverige att ändra vår lagstiftning vad beträffar ideella organisationers befrielse från mervärdesskatt på omsättning av skänkta och begagnade varor. I olika sammanhang har värdet av frivilliga och ideella insatser poängterats. För att få ett ökat engagemang i u-landsfrågor är det viktigt att ta vara på människors vilja och praktiska möjligheter att verkligen göra insatser. Biståndsorganisationerna gör i sitt insamlande av begagnade saker samtidigt en viktig miljöinsats som bör uppmuntras. De frivilliga biståndsinsatserna kommer att minska om moms införs. Detta vore olyckligt i en tid då behoven är mycket stora. Vidare riskerar återanvändningen att minska, och våra soptippar får ta emot en ökad mängd. Ur miljösynpunkt vore detta en tråkig utveckling. Kretsloppstänkandet har nu börjat hos fler och fler. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag angående skattepliktens omfattning på utbildnings-, kultur-, sport och idrottsområdet samt när det gäller ideell och jämförlig verksamhet. Det är min uppfattning att skatteplikten ej skall omfatta second-hand-försäljning, där överskottet går till ideella ändamål. Det finns all anledning för regeringen att vinnlägga sig om en mycket noggrann prövning av hur nya momsregler skall utformas för att passa in i EU:s nya regelsystem och samtidigt ta hänsyn till de principer som vi i dessa sammanhang värnat om här i landet. En tillämpning av reglerna som innebär en utvidgad momsplikt inom ridsporten skulle leda till diskriminering, eftersom det är tjejsporten framför andra. Att flickornas sportutövning blir momsbelagd medan pojkarnas är momsfri kan naturligtvis inte accepteras. Det vore intressant att höra vad den socialdemokratiska gruppen i riksdagen egentligen anser om en utvidgad moms som drabbar idrotts och biståndsverksamhet? Flera EU-länder har en skattesituation liknande den svenska. I Finland har man, trots sitt inträde i EU, beslutat att inte momsbelägga idrottsrörelsens verksamheter. Att EU-medlemskapet med nödvändighet skulle kräva en ökad momsplikt för ideella organisationer är mycket tveksamt. De ideella organisationerna är redan i dag hårt pressade ekonomiskt. Kommunala besparingar har lett till såväl minskade bidrag som höjda lokalhyror. Utvecklingen tvingar lokala föreningar att skära i verksamheten och/eller ta ut ökade avgifter av sina medlemmar. Det finns all anledning att värna om de ideella organisationernas möjligheter att bedriva en bred förebyggande verksamhet, speciellt i en tid när vi ser en ökning av våld, missbruk, arbetslöshet och andra problem bland unga. Att lägga ytterligare administrativa och ekonomiska bördor på föreningslivet genom ökad momsplikt är att direkt motverka denna strävan. Jag står bakom samtliga kristdemokratiska reservationer men yrkar för tids vinnande endast bifall till reservationerna nr 1 och nr 13.

Herr talman! Om Ulla Rudin hade lyssnat på mitt anförande hade hon hört att jag inte söker konfrontation när det gäller att införa EG:s bestämmelser. Men jag vill göra det på det sätt som är bäst för nationen. Jag vill utnyttja vårt medlemskap, som Isa Halvarsson tog upp, på det sättet att vi är aktiva och gör någonting bra av det. Vi skall inte bara ta emot allt som kommer. Huvudskälet till att vi är medlemmar i EU är att vi skall kunna vara med och påverka och även vara med och sälja våra idéer. I det här fallet är det nog så att vi har ett mycket bättre system, och vi skall då försöka övertyga EU om att man skall ta del av vårt system och att ta en del av det. Vi måste också kompromissa i ett sådant läge - det är självklart. Men vi skall inte genomföra det för tidigt, utan ta alla tillfällen i akt. Det är bra för svensk företagsamhet, och det är bra för att vi fortfarande skall kunna ha ett fungerande system. Vi får uppenbarligen problem i de här sammanhangen. Sedan är det så att regeringen inte till fullo utnyttjar de direktiv som finns. Regeringen är inte ett dugg praktisk. Ni använder inte det förenklade marginalbeskattningssystemet, som hade varit mycket enklare att anpassa sig till för företagsamheten i Sverige, om man nu skulle genomdriva det direkt. Ni tar de svåra alternativen och gör det betydligt sämre för svenskt näringsliv i det avseendet. Jag uppmärksammade att jag inte fick något svar från Ulla Rudin på frågan om regeringen är ointresserad av att förhandla med EU om sänkt eller slopad tjänstemoms. Vad är ert skäl för att avvisa de förslag som har kommit från bl.a. oss? Även Vänsterpartiet har de idéerna i en reservation.

Herr talman! Det är egentligen ointressant att diskutera vad som hände under förhandlingsperioden. Då hade vi en stark ambition att föra in Sverige som medlem i EU. Därefter skall vi dra nytta av medlemskapet. Det är där diskussionen skall börja. Titta inte tillbaka på vad som kunde ha gjorts i samband med medlemskapsförhandlingarna! Då var det väsentliga för Sverige som nation att bli medlem i EU och att gå vidare och utnyttja medlemskapet. Det gör ni alldeles för dåligt, inte bara på detta område utan även på andra områden. När det t.ex. gäller tjänstemomsen undrar jag varför ni inte tar initiativ i EU om att förhandla. EU har ju ett intresse av detta. EU-länderna har hög arbetslöshet, och de är mottagliga för en sådan diskussion. På idrottsområdet, som alla talare har varit inne på, är det också på sin plats att företrädare för utskottet har en kommentar om vilken uppfattning den socialdemokratiska EU-delegationen har om moms på idrott. Vi har inte hört ett ord om det. Den enda kommentaren från regeringen har kommit från Marita Ulvskog, men från Finansdepartementet har vi inte hört någonting. Det är viktigt att det ges en uppfattning om var Socialdemokraterna står i de här frågorna. När det gäller bowling och den typen av verksamhet ändrade den borgerliga regeringen reglerna så att det blev likhet inför lagen, oavsett om verksamheten drevs i ideell regi eller av ett företag - vilket ofta är fallet i fråga om bowling och badminton. Helt plötsligt skulle den typen av verksamhet beläggas med mervärdesskatt, och det blev olika beskattningseffekter för olika associationsformer. Det ändrade vi på, men ni har nu aviserat att ni vill ändra tillbaka. Var står ni i dag i de här sammanhangen? I fråga efter fråga vet vi inte var Socialdemokraterna står i nuläget. Det är viktigt att både idrottsrörelsen och andra får del av detta.

Herr talman! Ulla Rudin pratade om harmonisering. När det gäller Finansdepartementets kompetens i fråga om harmoniseringen till EU-reglerna och det här med att bryta mot EG-rätten, är jag inte alltför imponerad. Det var inte så länge sedan man lade fram ett förslag om att byggmomsen skulle sänkas - detta trots att det framgick med all önskvärd tydlighet att man inte kan sänka byggmomsen. Den är inte en av de uppräknade sektorer inom vilka det är tillåtet att göra detta. Trots detta lade man fram ett sådant förslag i samband med överenskommelsen med Centern. Ulla Rudin sade att vi inte skall bryta mot EG rätten. Men hur gjorde ni när det gällde lönegarantin? Det fanns ett färdigt yttrande från kommissionen, men det brydde man sig inte om. Man bryter helt uppenbart mot EG-rätten i det fallet. När det däremot gäller anpassningen till momsen och EU:s momsregler pågår det i dag en diskussion inom EU, och den skall vi naturligtvis utnyttja för att inte göra en alltför snabb anpassning. Det hade varit naturligt att vänta med ikraftträdandet till årsskiftet. Dels hade det gett oss längre tid att försöka påverka reglerna, att göra de förenklingar som är möjliga, dels hade det gett näringslivet och Riksskatteverket längre tid att anpassa sig efter detta. Slutligen vill jag fråga vad sjutton näringslivets krav på konkurrensneutralitet har med ridmomsen, momsen på utbildning och på kultur att göra. Det är de frågorna som vi har diskuterat specifikt här. Ulla Rudin hänvisade till näringslivets krav på konkurrensneutralitet, men det har inte alls med de frågorna att göra.

Herr talman! Här skall vi behandla momsen på begagnade varor. Det var det vi ville göra i skatteutskottet. Vi ville inte föra hit alla de andra frågorna. Vi ville ha dem kvar och ta ställning till dem när de här ärendena kom. Men ni ville själva dra dem till kammaren, och då måste vi väl få diskutera dem här i dag. De ligger på vårt bord. Vad sedan beträffar störningar inom handeln har jag inte varit direkt motståndare till vinstmarginalssystemet. Vad jag vill komma fram till är förenklingar även inom detta och att ge näringslivet möjlighet att utsträcka förändringarna så långt som möjligt i tiden. Det här medför nämligen komplikationer, både för näringslivet och för de förvaltningar som skall granska detta. Jag är också fortfarande mycket intresserad av att höra Socialdemokraternas syn när det gäller moms på ridning, idrott i övrigt, kultur och utbildning. Vi har ännu inte hört den socialdemokratiska riksdagsgruppens synpunkt när det gäller detta eller om ni också vill försöka få regeringen att anpassa oss i litet långsammare takt.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min uppskattning över de uppskattande ord vi fick av Ulla Rudin. Det är kanske en vana som vi alla skulle ta efter litet mer. Anledningen till att jag begärde ordet var egentligen något som flera här har berört, nämligen ridmomsen. Jag förstår av de svar som har givits att det kanske är svårt för Ulla Rudin att svara på var det socialdemokratiska partiet står i den här frågan, men vi kanske åtminstone kunde få en antydan genom att ställa en direkt fråga till Ulla Rudin om vad hon själv anser i den här frågan. Anser hon att vi skall ha moms på ridsporten eller inte? Om hon inte kan eller vill svara på det har jag dock givetvis respekt för det.

Herr talman! Jag tänkte börja med att tacka för den utsträckta handen och löftet att diskutera de övriga frågorna, alltså den ideella sektorn, i replikerna. Men jag blev kanske litet besviken på den punkten. Jag är förvånad över att Socialdemokraterna i riksdagen inte kan ha en uppfattning om huruvida det är önskvärt eller inte att ha moms på de konkreta exempel som här har nämnts, t.ex. ridsporten, second hand-försäljningen och biståndsverksamheten. Jag blir litet bekymrad om det är så att man inte har någon uppfattning eller inte vågar ha någon uppfattning.

Herr talman! Det är i alla fall bra att vi har kommit någon bit på vägen. Jag får vänta på det långa svaret tills propositionen kommer. Jag skulle ändå vilja fråga: Anser Socialdemokraterna att Sverige inte har någonting att lära de andra EU-länderna, att vi bara passivt skall säga ja till allt som kommer från EU-länderna?

Herr talman! Jag skall ta upp två frågor som behandlas i betänkandet. Den ena gäller rasism i Europa och i Sverige, och den andra gäller Colombia. Vid Europarådets stats och regeringsmöte i Wien i oktober 1993 antogs en gemensam deklaration med en handlingsplan för bekämpandet av rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och intolerans. I handlingsplanen anges bl.a. riktlinjer för en bred europeisk ungdomskampanj, som startade 1994 och kommer att vara klar 1996. Kampanjen koordineras av Europarådet i samarbete med de europeiska ungdomsorganisationerna, och i varje land bildas en nationell kommitté. I Sverige har en kommitté tillsatts inom Civildepartementet under namnet Ungdom mot rasism. Kampanjen bedrivs enligt två linjer, dels ett aktionsprogram för lokala aktiviteter, dels opinionsbildning via en central, massmedieinriktad del, som syftar till att väcka opinion och fungera i opinionsbildningen och det lokala arbetet. TV-programledare, idrottsmän och kvinnor - och många invandrarungdomar och svenska ungdomar arbetar med kampanjen. Civilministern har tagit initiativ till en träff med företrädare för privat näringsliv och offentlig sektor för att intressera dessa för frågor som berör diskriminering i vårt eget land. Herr talman! Kampanjen Ungdom mot rasism visar att det går att arbeta intensivt, positivt och med resultat i kampen mot rasism och främlingsfientlighet i Europa och i vårt eget land. Herr talman! Jag känner sympati för Eva Zetterbergs förslag om att Europakonventionen bör kompletteras med ett förbud mot etnisk diskriminering. Herr talman! I mars månad besökte jag mitt ursprungsland Colombia. Jag fick tillfälle att diskutera landets utveckling och problem med presidenten, ministrar, företrädare för de flesta politiska partierna från höger till vänster, landets högste ansvarige för mänskliga rättigheter, riksdagsledamöter, företrädare för olika folkrörelser, m.fl. Jag fick också möjlighet att tala i landets parlament. I alla mina samtal och i mina tal i parlamentet tog jag upp frågor som rör de två av FARC-gerillan kidnappade svenska ingenjörerna som arbetar för Skanska i regionen Monteria-Urra.

Herr talman! Nästan samtidigt som jag var i Colombia befann sig där en delegation från Sverige, ledd av före detta överbefälhavare Bengt Gustafsson. Delegationen har presenterat en rapport om situationen i Colombia. Jag instämmer i rapportens slutsatser och förslag. Herr talman! Jag behöver inte upprepa den allmänna beskrivningen av läget i Colombia. Detta görs på ett bra sätt i motion U605 och i utskottets behandling av densamma. Jag vill i stället säga att jag delar motionärernas intentioner och instämmer i yrkandena, som enligt min mening behandlas positivt av utskottet. Herr talman! Jag kan inte se att det finns stora skillnader mellan utskottets hemställan och motionens syfte och intentioner. Däremot kan jag tycka att utskottets argument för att inte tillstyrka motionens yrkanden gällande den eventuella svenska medlingen i konflikten i Colombia är ganska svaga. Självklart bör Sverige kunna erbjuda sig som medlare i Colombias konflikt. Sverige är ett land som är mycket respekterat och med gott anseende i Colombia. I mina samtal med de personer och företrädare för organisationer som redovisades inledningsvis togs denna fråga upp. I de flesta fall var man mycket positiv. I detta avseende bör Sverige enligt min mening vara litet mer aktivt.
Herr talman! Det var bra att Juan Fonseca tog upp Europarådets kampanj mot rasism och att han också uttryckte sympati för det särskilda yttrande i vilket Vänsterpartiet har lyft fram behovet av att Europakonventionen också kompletteras med ett särskilt förbud mot rasism. Jag är naturligtvis intresserad av att höra hur den sympati som Juan Fonseca hyser för våra förslag kan komma till uttryck i framtiden. Kommer vi att få aktivt stöd? Kan vi tillsammans driva frågan om att få in en sådan paragraf i Europakonventionen? Det vore väldigt bra. Juan Fonseca ger också vad gäller Colombia stöd till oss motionärer - och jag vill då understryka att motionärerna kommer från samtliga partier. Jag vill i det sammanhanget beklaga att hans åsikter inte har vunnit mer gehör i den socialdemokratiska partigruppen här i riksdagen.
Herr talman! Låt mig börja med det sista. Jag tycker att utskottets behandling av själva motionen är ganska positiv, och jag ser faktiskt inga stora skillnader mellan utskottets andemening och andemeningen i motionen. Ur den aspekten är utskottets behandling av motionen ganska positiv, och utskottet för också fram en del av de krav som ställs i motionen. Jag har redan redovisat att kampen mot rasism och främlingsfientlighet är något som hör till Europa och vårt eget land. Ur den aspekten anser jag naturligtvis att ett förbud mot etnisk diskriminering måste till i Europa. I det avseendet delar jag Eva Zetterbergs åsikt.
Herr talman! Jag tackar Juan Fonseca för det sista. Jag hoppas att vi tillsammans kan driva frågan framöver. Vad gäller frågan om Colombia och hur utskottet har ställt sig vill jag understryka att vi är överens i fråga om att se allvaret i situationen vad gäller våldet i Colombia. På den punkten är vi helt eniga i utskottet. Skillnaden ligger som jag uppfattar det i att utskottet intar en passiv hållning medan vi som har reserverat oss faktiskt vill ha en mer aktiv hållning från Sveriges regering. Vi anser att regeringen skall ta initiativ. Vi anser att regeringen borde se till att en svensk delegation reser till Colombia för att lägga kraft bakom orden. Det är det som är skillnaden. Däremot tror jag inte att vi skiljer oss åt i uppfattningen om hur allvarlig situationen faktiskt är.
Herr talman! Vid de samtal som jag förde i Colombia lyfte jag upp frågan precis på det sätt som jag har redovisat i mitt anförande, nämligen så att Sverige skulle kunna spela en mycket viktig roll vid en medling i konflikten i Colombia. Anledningen till att jag gjorde detta är att Sverige är ett respekterat land och att de flesta i Colombia inser att Sverige skulle kunna spela dennna mycket viktiga roll. Jag förväntar mig att när frågan om förhandlingarna i Colombia tas upp kommer regeringen där och de andra i konflikten involverade parterna att vända sig till Sverige. Jag tycker att vi självklart skall tacka ja till en förfrågan från dem.

Herr talman! De mänskliga rättigheterna måste alltid aktas, respekteras och aktivt försvaras. Jag tänker emellertid inte utveckla detta ytterligare, utan jag vill här diskutera kvinnors mänskliga rättigheter. Oavsett vilket socialt system vi haft i historien har kvinnorna haft en underordnad ställning, och de har varit och är förtryckta inom alla klasser och sociala skikt. Förtrycket har ofta varit grovt, brutalt och i många fall bestialiskt. Situationen är inte annorlunda i dag. Det talas om en femininisering av fattigdomen, eftersom kvinnorna utgör den fattigaste delen av befolkningen i tredje världen. Antalet familjer där kvinnorna är huvudförsörjare ökar. Samtidigt är det kvinnorna som tar hand om barnen. Det finns undersökningar som visar att kvinnors inkomster i större utsträckning kommer barnen till del än inkomster som kontrolleras av mannen. Fattigdom i kombination med ett tungt familjeansvar vilar på kvinnorna. Alltsammans är ett uttryck för en könsstruktur, ett könsmönster som borde relateras till våra tämligen vedertagna föreställningar om mänskliga rättigheter. Många av de gamla förtrycksformerna, som i utskottets betänkande benämns som grundade i "traditionella sedvänjor", lever kvar - framför allt i Afrika och i Asien. Jag tänker då på den s.k. kvinnliga omskärelsen eller könsstympningen. Det är ett bestialiskt och smärtsamt ingrepp, som i de flesta fall invalidiserar kvinnan sexuellt och mentalt för resten av hennes liv. Ingreppet innebär också att kvinnan får bestående fysiska men, som gör menstruation och urinavgång till en svår plåga. Många gånger ruttnar kvinnan inifrån. Alice Walker har beskrivit detta mycket väl i sin bok Omskärelsen, som jag rekommenderar kammarens ledamöter till läsning. Ytterst är könsstympningen ett sätt att hålla kvinnorna på plats och bevara deras undertryckta ställning. Det handlar om makt. Männens makt över kvinnorna, männens makt över kvinnlig sexualitet. Ett viktigt led i kampen för kvinnans frigörelse i stora delar av tredje världen är därför kampen mot kvinnlig omskärelse. Flickor och kvinnor försöker att undfly ödet att bli utsatta för detta övergrepp samtidigt som de flyr från den sociala utstötning som drabbar icke omskurna kvinnor. En del av dem tar sin tillflykt till Sverige. En självklar del av kvinnors mänskliga rättigheter borde vara att dessa kvinnor inte skickas tillbaka utan beviljas uppehållstillstånd i vårt land på humanitära grunder. Det vore ett sätt att visa solidaritet med förtryckta kvinnor, samtidigt som vi på ett internationellt plan ger uttryck för vår syn på denna brutala könsstympning. Herr talman! I krigstid har det alltid begåtts brutala brott mot kvinnors mänskliga rättigheter. I kriget i det forna Jugoslavien används systematiskt våldtäkt som ett sätt att förstöra infrastrukturen. Kvinnor har alltid utsatts för våldtäkt i krig, men det var först med kriget i det forna Jugoslavien som det fördes upp på den allmänna dagordningen genom journalisternas rapportering från kriget. Uttrycket "ett öde värre än döden" härstammar från tillfällen då soldaterna inte fått betalt i reda pengar utan i stället fått två dagar på sig att ta för sig av kvinnor och av saker. Ibland gick höga befäl före och tog livet av kvinnorna, eftersom man ansåg att det var just ett öde värre än döden när soldaterna släpptes lösa. Detta borde tillhöra historien, men det gör det inte - det är högaktuellt än i dag. Det är ett kvinnoförtryck som har samma aktualitet i dag som det hade på 1600 och 1700-talen. Vi har nu den internationella domstolen, och vi får verkligen hoppas att denna domstol lägger yttersta vikt vid att beivra just dessa brott mot de mänskliga rättigheterna, för att vi skall få ett slut på denna del av soldaternas betalning. Det är ännu inte riktigt fastslaget - inte ens i Sverige - att våldtäkter som utförs av poliser och andra representanter för statsmakten skall anses som skäl för asyl. Vi har från Sverige skickat tillbaka kvinnor som utsatts för systematisk våldtäkt av representanter för statsmakten, till Kosova och till Sandzakprovinsen i Restjugoslavien. Vi har i dagarna fått liknande rapporter från krigets Rwanda, där alla av kvinnokön oavsett ålder våldtas och dödas systematiskt som medel för att slå sönder infrastrukturen. En självklar del av kvinnors mänskliga rättigheter borde vara att dessa kvinnor inte skickas tillbaka utan beviljas uppehållstillstånd i vårt land på humanitära grunder. Herr talman! Utrikesutskottets betänkande om de mänskliga rättigheterna behandlar också förhållanden som avser stater, områden och enskilda folk. Jag har nogsamt läst igenom de olika avsnitten, men ingenstans utom på ett ställe - som jag återkommer till - nämns kvinnors mänskliga rättigheter, utan de behandlas övergripande i ett särskilt avsnitt. Ingenting sägs t.ex. om de grova kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter som sker i Iran. Med stöd av lagen kan iranska kvinnor dömas till spöstraff, om de inte bär den obligatoriska religiösa slöjan - upp till 74 spöslag om en hårlock syns. Flickor och kvinnor som inte klär sig rätt enligt islamsk klädkodex betraktas som om de avsagt sig sin religion och kan som sådana straffas med döden, dvs. avrättas. Inte heller tas i betänkandet upp den legala och förtäckta prostitutionen i Iran. I Iran kan nioåriga flickor ha som sitt levebröd att sälja sina kroppar, under förutsättning att de observerar de islamiska reglerna och säger de nödvändiga orden inför en mullah. Lagen tillåter iranska män att gifta sig för en eller två timmar med en nioårig flicka och utnyttja henne sexuellt, under förutsättning att de islamiska reglerna följs och att männen betalar för denna legala prostitution. Som jag sade tidigare är det endast på ett ställe i de olika avsnitt som behandlar förhållandet till de olika staterna som kvinnor nämns, och det är i avsnitt 7, som behandlar Tibet. Där nämns den tibetanska kvinnorepresentationen i samband med FN:s världskvinnokonferens. Utskottet noterar att särskilda regler gäller för deltagande i konferensen och utgår från att regeringen kommer att verka för en ändamålsenlig handläggning av frivilligorganisationernas deltagande. Det är häpnadsväckande att FN tillåter ett land att anordna en världskonferens på helt andra villkor än andra länder. Vänsterpartiet kräver en skarp profil av regeringen i denna fråga. Herr talman! Vänsterpartiet anser att kvinnors mänskliga rättigheter är åtminstone hälften av det övergripande begreppet mänskliga rättigheter och därför borde behandlas i varje avsnitt i ett betänkande som rör de mänskliga rättigheterna. Vänsterpartiet anser också att regeringen i sitt förhållande till FN och andra stater med kraft skall föra fram kvinnors mänskliga rättigheter och kräva handling - inte bara ord.

Herr talman! Jag vill bara ge en upplysning till Ulla Hoffmann, nämligen att vi nu debatterar ett motionsbetänkande, som alltså behandlar de yrkanden som har avlämnats i olika motioner. Det är inte fråga om en heltäckande redogörelse för Sveriges agerande i MR-frågor. Det finns en motion, en socialdemokratisk sådan, som tar upp situationen i Iran, och den är behandlad i betänkandet. Om Eva Hoffmann och Vänsterpartiet hade haft ett större intresse för Iran, borde man ha väckt motioner under allmänna motionstiden. Att kvinnors mänskliga rättigheter just i Iran inte nämns i den utsträckning som Ulla Hoffmann önskar, och som också jag själv kanske skulle önska, beror alltså på att det inte föreligger motioner och yrkanden i frågan. Det finns en mängd övriga områden och länder i världen, bl.a. Algeriet och Sudan, som skulle ha kunnat nämnas, men det finns inga motionsyrkanden om dessa för utskottet att behandla.
Herr talman! Jag tar för givet att Lena Klevenås blandade ihop Eva Zetterberg med mig när hon kallade mig Eva Hoffmann. Jag måste säga att det är smickrande för mig. Kanske är min erfarenhet av detta för liten, men inte är det väl så att någon förbjuder utskottet att i sin skrivning behandla kvinnornas situation genom att ta upp den särskilt eller kanske t.o.m. påpeka att det är trist att inte någon motion behandlar kvinnors rättigheter.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag blandade ihop namnen. I betänkandet finns ett avsnitt som behandlar kvinnans rättigheter. Att betänkandet inte är mer fulllödigt än det är beror, som sagt, på att det är ett motionsbetänkande, som tar upp de motioner som har väckts. Såvitt jag har erfarit tar man då inte upp andra än de berörda frågorna eller länderna, även om andra sådana i och för sig skulle kunna diskuteras under rubriken mänskliga rättigheter. Det gäller ett motionsbetänkande, och så här ser motionsbetänkanden ut.
Herr talman! Jag tar Lena Klevenås på orden vad gäller det här med att det i ett motionsbetänkande inte går att ha en skrivning om kvinnors mänskliga rättigheter. Jag hoppas att Lena Klevenås och socialdemokraterna verkligen har för avsikt att återkomma i andra betänkanden och att de ser till att kvinnor får sin rättmätiga del. Det får inte ske bara på det gamla sättet, dvs. att kvinnofrågan behandlas i ett övergripande avsnitt. I stället hoppas jag att kvinnors mänskliga rättigheter behandlas i varje avsnitt.

Herr talman! I min motion om Tibet har jag skrivit litet grand om kvinnoförtryck och om hur kvinnorna behandlas, dock inte som huvudämne. Det ser inte ljust ut i världen när det gäller respekten för mänskliga rättigheter. Förtrycket tar inte semester. Bristen på de mest grundläggande mänskliga friheterna är omfattande, och miljoner människor förtrycks, förföljs, försvinner och mördas. Det gäller gatubarn i Brasilien och andra sydamerikanska länder. Det gäller barnprostitution i t.ex. Thailand och barnarbete i Pakistan, Indien och Bolivia. Det gäller barnarbete i mattfabriker, barns arbete på gatan som skoputsare eller som blomförsäljare och barns arbete i gruvor där barnen redan som små tuggar kokablad för att våga gå ner i gruvgångarna. Människor förföljs för sin religion, för sina krav på egen kultur och eget språk, för sin etniska tillhörighet,för att de bokstavligen sitter på landets rikedomar m.m. Om regeringar och parlament följde de konventioner som de skrivit på och är bundna av skulle vi redan vara en bit på vägen. Det anses att övriga länder skulle kunna utöva påtryckningar med de möjligheter som står till buds, även om det skulle medföra förlorade handelsavtal och ekonomiska förluster. De senaste åren har en omvälvande utveckling i Central och Östeuropa inneburit många positiva framsteg när det gäller fria val och politiska rättigheter. Trots dessa positiva händelser med fria val, en fri press och ökad rättssäkerhet är problemen inte över. Tvärtom har nya tillkommit. Konflikter har blossat upp på många håll i Tjetjenien, Georgien, Nagorno Karabach och f.d. Jugoslavien. Miljöproblemen är på många ställen katastrofala. Massvält hotar. Inbördeskrig pågår, eller hotar. Sverige deltar med FN-styrkor i Bosnien och på flera andra håll och uttalar sig kraftfullt mot förtryck och orättvisor. Dessutom har Sverige under lång tid stött Baltikum. Smärtan och olyckan kan aldrig bli värre än vad en enda människa kan lida. Uppförstorat till att gälla folkgrupper blir det naturligtvis ännu värre. Förföljelse riktad mot en bestämd folkgrupp som resulterar i att denna folkgrupps möjligheter till överlevnad som ett folk utplånas, vare sig detta sker genom direkt fysiskt våld eller det sker genom andra mera subtila metoder, definieras i internationell lag som folkmord. Sådant pågår på flera håll i världen. Turkiet och Irak hör till de länder som gör sig skyldiga till folkmord i sin behandling av minoriteter. Turkiet har t.o.m. öppet deklarerat att alla som lever inom Turkiets gränser är turkar och i Turkiet finns inga kurder. De är tvungna att vara turkar. Det är därför vi har krig, sade den turkiske premiärministern Yildirim Akbulut i augusti 1990. Någon förändring har inte skett sedan dess, utan det hela har bara trappats upp. Saddam Husseins grymma behandling av den kurdiska befolkningen i Irak och Turkiets krigföring mot kurderna i östra Turkiet-Kurdistan har betytt bl.a. förstörelse av 2 500 byar och deportering av befolkningen. I Irak förstördes närmare 4 000 kurdiska byar för ett antal år sedan. Överallt förföljs kurderna. Förtrycket i Iran och Syrien är också grovt. USA gör sig också skyldigt till folkmord i sin behandling av navajoindianerna i sydvästra USA. Där pågår sedan 1974 en grym tvångsförflyttning av ca 14 000 navajoindianer. Guatemalas förföljelse av den övervägande indianska befolkningen gränsar också till folkmord. El Salvador har praktiskt taget redan utrotat sin indianska befolkning och fortsätter förföljelsen av de få som finns kvar. Sedan skall jag säga några ord om Tibet. På högslätten skyddad av Himalayas fjällkedja ligger Tibet, sagolandet, som är så bedövande vackert med sitt folk med tusenårig kultur och med en livsinställning och filosofi som är mot våld. Om man skall välja ett land att försvara de mänskliga rättigheterna i är Tibet lättast på grund av dess icke-våldsfilosofi men ett av de svåraste när det gäller att nå resultat, då dess förtryckare är det väldiga landet Kina. Tibet uppfyller alla folkrättsliga krav för att bli erkänt som ett fritt land. Tibetanerna är ett eget folk med eget språk och dessutom en egenartad kultur. Tibet har en exilregering och har aldrig erkänt Kinas suveränitet. Den 29 oktober 1991 deklarerades Tibet som ockuperat land av den amerikanska kongressen och områdena Szechuan, Yunnan Gansu och Qingnai med Dalai Lama och den tibetanska exilregeringen i Dharansala som enda erkända överhöghet för det tibetanska folket. Gång på gång har brotten mot mänskliga rättigheter i Tibet påpekats. Senast gällde det en beskickning som var där. Jag har läst om det. Det som sägs där är mycket bra, och det stämmer överens med alla rapporter från tibetaner i exil och från tibetaner t.ex. på FN konferensen i Köpenhamn. Det är alltså ett förtryck som är helt obegripligt. I Tibets huvudstad Lhasa bor nu 70 % kineser och 30 % tibetaner. Tibetanerna bor i de fattigaste kvarteren och har de sämsta skolorna, den sämsta sjukvården och de lägsta lönerna. Som kulturgrupp håller tibetanerna på att helt utrotas. Enorma tvångssteriliseringar har också utförts. Det finns byar där så gott som alla fertila kvinnor har tvångssteriliserats, gravida eller inte. Det har varit långt gångna graviditeter - sjunde eller åttonde månaden - och fostren har dödats. De får betalt per sterilisering. Man kan tänka sig vad dåligt utbildade människor och dåligt utförd sterilisering åstadkommer med kvinnorna! 1 av 6 miljoner människor har mördats i Tibet. Många är naturligtvis munkar. Det var ju så många munkar tidigare. När jag var i Lhasa stod beväpnade soldater med k-pistarna skjutklara överallt i staden på de platta taken - även utanför Jokang, det allra heligaste templet i Tibet. Man har skjutit där, och man har pryglat munkar och åstadkommit ett oerhört förtryck. Det finns inte så många munkar kvar nu. I ett kloster utanför Lhasa där det normalt varit 7 000 munkar finns det i dag bara 200. Då kan ni förstå att de inte ens kan hålla husen i skick. Är klostren då så viktiga? Ja, de betyder allt i Tibet. Klostren är nämligen utbildningsanstalter och sjukvårdsanstalter. Man har också religiösa fester där. Människor har alltså roligt där. Naturligtvis tillber man olika gudar. Klostren är alltså allting. Om klostren slås sönder, slås också utbildning, sjukvård, människors möjligheter att träffas osv. sönder. Kina har skövlat skogarna och dödat de vilda djuren. Kina förvarar radioaktivt avfall i de tibetanska bergen. Dessutom har man tvingats odla vete i stället för basfödan korn. Man har tvingats övergå till att använda jakar i stället för kor t.ex. Men jakarna passar för klimatet bara på några håll. Av 7 000 kloster är ungefär 13 helt oskadda efter kulturrevolutionen! Men man började också långt före kulturrevolutionen med att plundra klostren på dyrbarheter och med att förstöra dem. Nu byggs en del av dem upp, därför att de kan vara bra för turismen. Men turismen i Tibet är väldigt begränsad. Dessutom är det svårt att få se byarna och att få komma in där. Man får inte heller vistas fritt i staden. Vi måste agera kraftfullare än som avses i utskottets skrivning, även om en hel del hänt och det blivit bra skrivningar. Det är alltså bråttom, eftersom förtrycket bara ökar. Enligt Amnesty har förtrycket ökat ytterligare under de senaste två tre åren. Jag förstår inte hur det kunde öka ytterligare. För fyra eller fem år sedan var jag i landet för att studera de mänskliga rättigheterna, men det fanns inget att studera. De hade inga mänskliga rättigheter. Situationen är helt enkelt alldeles förskräcklig. Jag yrkar bifall till motion 635 avseende yrkande Sedan skall jag tala om kurderna. Urbefolkningarnas rättigheter måste respekteras. Man räknar med att det finns 250 miljoner människor som kan hänföras till begreppet urbefolkning. Den största enskilda gruppen är kurderna som är ca 25 miljoner. Eftersom de i Turkiet enligt regimen inte existerar utan fortfarande benämns bergsturkar, är den exakta siffran svår att fastställa. Ända sedan fredsfördraget i Lausanne 1923 då den kurdiska regionen delades mellan fem länder - Turkiet, Iran, Irak, Syrien och det f.d. Sovjetunionen, där 500 000 kurder lever - har de levt under hårt förtryck. De har hetsats mot andra och mot varandra i stormakternas och regionens spel. Det senaste decenniet har förtrycket bara ökat i alla dessa länder - utom möjligen i det gamla Sovjetunionen där kurderna faktiskt hela tiden haft det litet bättre än i de andra länderna. Där fick de ha sitt språk och sin kultur och de fick utbilda sig till många höga befattningar. Saddam Husseins förtryck är väl det mest kända, även om samma etniska förtryck egentligen sker också i Turkiet mot kurder, turkmener, assyrier och aleviter. Även mot fackföreningsfolk, kommunister, journalister och kurdiska parlamentariker förekommer förtryck. I dag finns det 300 000 soldater i östra Turkiet under förevändning att utrota PKK, fast det nu är allmänt känt att det är civila - kvinnor, män och barn - som lider mest. Ca 2 500 byar är jämnade med marken och närmare två miljoner kurder är på flykt i sitt eget land. Dessutom har 35 000 soldater nu i vår gått in i Irak där de tagit tillbaka flyktingar samt mördat herdar och oskyldiga människor. Man har alltså också gått in i flyktingläger och tagit tillbaka flyktingar. Sverige i våras, pågår en liberalisering, och hänsynen till mänskliga rättigheter ökar. Det är något som upprepats med samma fraser sedan militärregimen i början av 1980-talet. Och ingenting händer! Allt har bara blivit värre! Man talar nu om en tullunion med. Där kunde EU utnyttja sina påtryckningsmöjligheter och kräva ett slut på folkmordet i östra Turkiet och i Istanbul på aleviterna. Sverige är ett litet land men vi kan ändå göra vår röst hörd om viljan finns. Jag har här ett yrkande beträffande motion 640, yrkande 3. Jag vill fortsätta med Iran. Mer än hälften av riksdagsledamöterna har skrivit under ett upprop med stark kritik mor Irans regim. Det anser jag vara en stor seger. Det här borde få regeringen att reagera och skärpa sitt ställningstagande mot Iran. Iran säljer 1,4 miljoner fat olja till väst varje dag. Förtrycket bara ökar och de mördade ungdomarna blir allt fler. Under 1980-talet mördades 100 000 ungdomar. Det finns namn och bilder på de flesta. Medelåldern på de mördade var 24 år. Om inte världssamfundet strävar efter att tala klarspråk och lösa problemen i de här länderna blir där ingen demokratisk utveckling eller varaktig fred. Jag står självklart bakom alla motioner som Miljöpartiet har skrivit när det gäller Burma-Myanmar, Indonesien, Västsahara, Kosova, Colombia, Latinamerika, urbefolkningar m.m., men jag yrkar endast bifall i enlighet med vad jag tidigare sagt.

Herr talman! Carl Thams hittillsvarande karriär som utbildningsminister har kantats av några spektakulära utspel. I förra veckan har i denna kammare behandlats centraliseringen och sammanslagningen av välfungerande, fristående enheter till ett högskoleverk. I andra sammanhang har grämelsen över löntagarfondernas omvandling till stiftelser dominerat debatten. Men Carl Tham har framför allt under de allra senaste månaderna gjort sig känd för att ha skapat en polarisering inom högskolevärlden genom sin kamp för en förment jämställdhet som vi nu skall behandla. Resultatet när Carl Tham har suttit ett år som utbildningsminister är svagt. Man kan jämföra med Per Unckels tid. På ett par år fick denne det att sjuda av framtidstro i högskolorna. Att hålla fram den högre utbildningen, även i så svåra tider som de Sverige nu går igenom, borde vara en självklarhet om landet skall ha någon framtid. Carl Tham sparar på högskolan och på forskningen när det är absolut nödvändigt att landet utbildar fler akademiker och andra högre skolade för en företagsamhet som inte kan få nog av högutbildade medarbetare. Detta är nödvändigt om Sverige skall ta sig ur krisen och åter framstå som en ledande nation i Europa och för att vi skall klara den ökande konkurrensen. Carl Thams sätt att hjälpa svenskt näringsliv och att stödja universitet och högskolor blir bl.a. att specialinrätta 30 professurer särskilt inriktade på kvinnor, även om dessa skulle vara mindre kompetenta än manliga medsökande. Med detta gör han både kvinnorna och landet en björntjänst. Dagens diskussion rör också frågan om skolans förmåga att forma ungdomarnas jämställdhetskänsla under de tidiga skolåren. Vi moderater vill peka på vikten av generella och allmängiltiga kunskaper om könsskillnader och könsmönster. Skolan skiljer sig från annan verksamhet eftersom den arbetar med pojkar och flickor under ständig utveckling. Regeringen vill framhålla genusforskning inom skolans område, något som vi moderater anser vara alltför begränsat och otillräckligt. Det är stor skillnad mellan att erkänna könsskillnader av biologisk och psykologisk art och att tolerera olika förtryckssystem baserade på denna olikhet. Den moderata grundsynen är att alla är olika, men har samma människovärde. Det här är en viktig förutsättning för kampen för jämställdhet. Vi delar synen att det är viktigt att ett allsidigt forsknings och utvecklingsarbete bedrivs inom skolans område, men önskar att man därvid även tar hänsyn till det biologiska perspektivet. Vi vill peka på alla andra områden vid sidan av genusforskning där kvinnor borde ha kompetens och lämplig bakgrund för att kunna bli lärare och professorer. Om man antog att kvinnan skulle ha mindre förmåga att intellektuellt tillgodogöra sig kunskap, så skulle ju premisserna för jämställdhetsarbete inte alls finnas - men det är det ju ingen som gör. Det har på senare tid pläderats för åsikter som handlar om minoriteternas representation i politiken, men inte bara där utan också i medierna, i styrelser och, inte minst, inom utbildningen. Tidigare var kvinnorna en sådan minoritet. I dag när kvinnorna i lika stor utsträckning som männen går ut i arbetslivet, gör de självklart anspråk på att få samma villkor som männen har. Man hävdar att löneskillnader för lika arbete och likvärdig utbildning skall minska. Kravet på lika lön för lika arbete är lika välmotiverat här som när det gäller sociala klasskillnader. Genom starka nätverk har kvinnorna också på ett högljutt, ofta aggressivt, sätt försökt skynda på en alltför långsam utveckling för att åstadkomma jämställdhet. Tjänster som i dag är högre avlönade finns tillgängliga för båda könen att söka. Tyvärr väljer kvinnorna inte alltid de bäst betalda jobben utan föredrar de s.k. kvinnliga yrkena som är sämre betalda. Om både män och kvinnor verkligen valde de bäst betalda yrkena, skulle marknaden jämna ut de löneskillnader som består. Nu har det emellertid i de aktuella propositionerna rests krav på kvotering, och då hamnar man i en besvärlig situation. Vad är det som hindrar att man, när man kvoterar in ett antal kvinnliga professorer, i själva verket diskriminerar ett antal socialt rekryterade män från arbetarklassen eller ett antal invandrare, samer, handikappade eller andra som tillhör en annan minoritet? Vi blir så lätt fångade i fällor vi inte har avsett. Tyvärr innebär positiv särbehandling alltid att någon annan diskrimineras. Det finns en rad yrken som är dominerade av kvinnor - skall man tvinga in män där? Det är ju också ett sätt att uppnå jämställdhet. Vilket samhälle vill vi egentligen ha? Sedan andra världskriget har kvinnornas möjligheter att lämna de traditionella kvinnorollerna lett till en explosion av nya roller. Inga möjligheter är längre av sociala skäl stängda för kvinnor. Den enda begränsningen är fortfarande den biologiska: att föda barn. För de kvinnor som väljer att föda barn tidigt finns det en risk att de kommer för sent ut på arbetsmarknaden, kanske med ofullständiga studiegångar. För dem som väntar tills de är över 30 år kan barnafödslar bilda svåra hinder i den karriär där kvinnorna tävlar med männen. Men valmöjligheterna ökar hela tiden. Ökade möjligheter på arbetsmarknaden för dem som är 40 år och äldre vore ett sätt att hjälpa de kvinnor som kommer sent ut på arbetsmarknaden. Fortfarande återstår mycket innan man kan tala om en godtagbar jämställdhet mellan män och kvinnor. Också kvinnors förmåga att använda en uppnådd jämställdhet till handling för fortsatt jämställdhetsarbete är bristfällig. Den långsiktiga förvandlingen av vår samhällsstruktur till ett jämställt samhälle är det i dag ingen som tvivlar på. Vid en analys av universitetsinstitutionernas organisation och ledningsstrukturer finner man att dessa ofta är otidsenliga jämfört med annan verksamhet i samhället. Det kan finnas ett samband mellan detta och kvinnors svårigheter att meritera sig. Men vi kan också se att vi är i full färd med att gå över från en ekonomi baserad på muskelkraft till en som är baserad på hjärnkraft. Detta ändrar en ofördelaktig situation för kvinnorna, så att de får större möjligheter över huvud taget. Även mannen har fått en ändrad situation. Han är inte längre den enda ekonomiska kraften i familjen och börjar därför revoltera mot en roll som berövat honom mycket av det känslomässiga nöjet att se sina barn växa upp. Det händer ju t.o.m., även om det är ovanligt, att mannen väljer att stanna hemma för att ta hand om barnen medan hustrun går ut i förvärvsarbete eller studerar. Att sedan en situation som har varit människosläktets bestämmelse i årtusenden inte har kunnat förändras totalt på några få decennier är kanske inte så konstigt. Vi moderater anser att det är olämpligt att positivt särbehandla kvinnor vid tillsättning av doktorandtjänster. Att kvinnligt kön vid tillsättning av sådana tjänster skall vara ett kriterium innebär en nedvärdering av kvinnlig kompetens. Det utgör också de facto en diskriminering av kompetenta män. Vi moderater kan inte acceptera att medel öronmärks för kvinnliga forskare. En sådan särbehandling är olämplig. Därigenom blir man bunden till ett visst urval, vilket i sig innebär en nedvärdering av kvinnor och deras kompetens. Om det föreligger en kraftig obalans, bör man angripa de strukturella problemen som leder till detta och inte medverka till en ökad polarisering mellan män och kvinnor. Detta påverkar både jämställdheten och kvaliteten inom utbildning och forskning på ett negativt sätt. Vi har alltså starka invändningar mot att positiv särbehandling skall tillämpas vid tillsättning av professurer till förmån för underrepresenterat kön, i detta fall kvinnor. Kunskap och kompetens bör fälla utslaget vid professorstillsättningarna. Det finns stor risk för att kvinnor, som blir tillsatta därför att de tillhör ett underrepresenterat kön och därför inte är de mest meriterade, blir sedda med misstro. En tillämpning av positiv särbehandling kommer därför, enligt min mening, i stället för att gynna jämställdhetssträvandena tvärtom att skada dessa. Förfarandet innebär också i sig en nedvärdering av kvinnors kompetens, som inte kan anses vara förenlig med strävandena mot jämställdhet. Nu försvarar man förfarandet med att ingen kommer att tillsättas som inte är kompetensförklarad. Men även kompetensförklaringen är ett subjektivt ställningstagande av de sakkunniga. Vi skall inte glömma bort att kompetensförklaringen endast säger att vederbörande uppfyller vissa minimikrav för att uppehålla en tjänst. Skillnaderna i kompetens mellan två kompetensförklarade akademiker kan vara mycket stor. Enligt oss moderater kvarstår kravet att endast den mest kompetenta skall få tjänsten. En genomförd diskriminering av män skulle medföra en kvalitetsförlust inom områden som är avgörande för Sveriges framtid. Detta innebär inte att man inte skall ta itu med de mer grundläggande problemen bakom den sneda könsfördelningen bland professorer. Dit hör bl.a. nätverk, kulturer och traditioner där manliga intressen dominerar, men också de brister som finns i definitionen av kompetens och kunskap. Inte minst otydligheten vid utannonsering av tjänster kan skapa utrymme för godtycke och omedveten könsdiskriminering. Man bör inte för universitet och högskolor införa mål avseende könsfördelningen bland nyrekryterade lärare eller professorer. Vi skall inte heller acceptera att ange mål i form av särskilda åtaganden under anslagen för forskning och forskarutbildning och därmed låta dessa utgöra grunden för bedömningen av resurstilldelningen. Enligt jämställdhetslagens bestämmelser åligger det redan universitet och högskolor att upprätta jämställdhetsplaner, där åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning skall redovisas. Sexuella trakasserier, som också nämns i propositionen, kan naturligtvis inte accepteras. Den lagstiftning som finns i brottsbalken och jämställdhetslagen till skydd mot sådana trakasserier skall tillämpas för att komma till rätta med problemen även vid universitet och högskolor. Ytterligare skrivningar, att universitet och högskolor har en skyldighet att verka för att studenter inte utsätts för sexuella trakasserier, behövs därför inte och kan innebära att inte avsedda förlöjligande situationer kan uppstå. Kvinnliga lärare och forskare vill knappast ha lösningar som gör att de hamnar i ett A eller B-lag. Vi måste se könsskillnaderna i ett historiskt perspektiv. Kvinnorna har successivt erövrat majoriteten av platserna på de lägre nivåerna på högskolorna. Vad gäller lägre examina har de redan majoritet inom många ämnesområden. Om man undantar vissa naturvetenskapliga ämnen är inte bristen på jämställdhet särskilt påtaglig jämfört med i andra samhällssektorer. Detta motsäger i själva verket en del av den fundamentala feminismens konspirationsteorier. Vägen till att bli professor är ofta lång. Det kan ta 20-30 år att nå professorstiteln. Det innebär en eftersläpning för kvinnorna. Men förolämpa inte kvinnorna genom att anta att de inte kan komma fram på annat sätt än genom kvotering! Egentligen finns det bara ett sätt att åstadkomma fullständig jämlikhet, nämligen att införa enkönade högskolor, lika många för vardera könet. Genom att hålla isär studiegången för män och kvinnor skulle man uppnå jämlikhet och jämställdhet - kanske något att föreslå för Grönköping. Jag ställer mig givetvis bakom samtliga moderata reservationer. För att inte i onödan ta upp kammarens tid yrkar jag dock bara bifall till reservation nr 14.

Herr talman! För Centern är jämställdhet ytterst en demokratifråga. Dagens skola lägger till stor del grunden till utvecklingsmöjligheterna för framtidens kvinnor och män. Därför måste dagens skola ge både flickor och pojkar likvärdiga möjligheter att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Vi vet av återkommande undersökningar att jämställdhetsarbetet i skolan går alldeles för långsamt. Exemplen är välkända och många. Pojkar upptar två tredjedelar av tiden till elevernas förfogande i klassrummet. Pojkar tar oftare ordet utan att ha fått frågan. De svarar rätt ut, medan flickorna sitter tysta med uppräckt hand. Flickor väntar på att bli tilldelade ordet för att ge svaret. Den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen utgår alltför mycket från ett mans eller pojkperspektiv. Jämställdhet i skolan är en pedagogisk fråga. Med den nya läroplanen och genom att jämställdhet nu skrivs in i skollagen ges skolan nya redskap att snabbare komma framåt i jämställdhetssträvandena. Det är positivt att det finns en bred politisk enighet om ändring av skollagen. Nu är det viktigt att vi följer och driver på användningen av de nya redskapen. Jag känner tillförsikt inför detta arbete och att den nya läroplanen och ändringen av skollagen verkligen skall ge effekt, att flickors möjligheter att komma till tals, resonera och utveckla tankar skall förbättras och att flickors intresse för naturvetenskap och teknik skall utvecklas osv. Det är också viktigt och bra att rektorn ges ett ansvar för att undervisningen planeras så att den gagnar jämställdhet mellan pojkar och flickor och att stor vikt läggs vid fortbildning. Herr talman! Jag anser att det ibland i debatter kan vara på sin plats att också se till det som förenar oss. Det avspeglas också i första delen av betänkandet. Nu till det som skiljer oss åt, nämligen delar inom den högre utbildningen. Jag börjar med doktorandtjänsterna, där Centern anser att det är få för kvinnor som får möjlighet att doktorera och att det är viktigt att ändra på detta förhållande. Regeringens förslag innebär sammantaget sämre villkor för doktorander eftersom man återinför möjligheten att ge utbildningsbidrag. Centern anser att tidigare beslut om att omvandla utbildningsbidragen till doktorandtjänster bör fullföljas. Regeringens förslag om att tillföra extra resurser för att öka antalet kvinnliga doktorander ger positiva möjligheter för kvinnor. Det är dock svårt att se konsekvenserna av båda dessa ovan nämnda åtgärder för utvecklingen av antalet kvinnliga doktorander, vilket också utbildningsminister Carl Tham i vaga ordalag sagt under en frågestund i riksdagen tidigare i vår. Det finns alltså en uppenbar risk för att socialdemokraterna totalt sett har skapat sämre chanser för kvinnor att doktorera än de hade innan. Med den ena handen tar socialdemokraterna bort möjligheter för kvinnor att få doktorandtjänster, med den andra tillför de möjligheter med de 30 miljoner som finns att fördela. Så till den särskilt omstridda delen av regeringens förslag, den om att tillämpa s.k. positiv särbehandling vid tillsättning av nya professurer. Jag tror att de flesta av oss är överens om att det i dag finns för få kvinnliga professurer. Centern har under flera år påpekat att det är angeläget att öka antalet kvinnliga professurer, bl.a. för att stimulera kvinnor till fortsatt forskarkarriär och för att skapa flera kvinnliga förebilder. Professorer är tongivande i samhällsdebatten, och samhället går miste om kompetens genom den mycket ojämna könsfördelningen bland professorer. Det är endast 7 % kvinnliga professorer 1995, som vi alla känner till. Det är nödvändigt att ta itu med de grundläggande problemen bakom den sneda könsfördelningen. Dit hör bl.a. traditioner, nätverk och kulturer där manliga intressen dominerar men också de brister som finns i definitionen av kompetens och kunskap. Vi anser att man utan att tillgripa positiv särbehandling kan rekrytera kvinnor till professortjänster. Det finns kompetenta kvinnor inom forskarvärlden. Vad som behövs är att se till att kvinnor med likvärdig men inte nödvändigtvis samma kompetens som män i större omfattning får tjänster som professorer. Utskottsmajoriteten har försökt klarlägga synen på innebörden av begreppet positiv särbehandling. Man har ändrat propositionens uttryck "mindre kvalificerade" till "trots att det finns mer kvalificerade". Men riskerna med att använda positiv särbehandling kvarstår för att kvinnor som får tjänster därför att de tillhör det underrepresenterade könet och inte därför att de är mest meriterade kan bli bemötta med misstro. En tillämpning av positiv särbehandling kan därför i stället för att gynna jämställdhetssträvanden tvärtom skada dem. Det finns risk för att det utmynnar i att det skapas A och B-professurer. Den utvecklingen vill inte Centern medverka till. Det är en förhållandevis knapp majoritet bestående av socialdemokrater och vänsterpartister som nu på väg att driva igenom det förslaget, som alltså innebär risk för A och B-professurer. Jag tycker att det kunde ha funnits en litet större lyhördhet för den omfattande kritik som förslaget ändå fått i högskole och universitetsvärlden och i samhället i övrigt. Jag vill gå vidare till de mål för rekrytering av professorer som regeringen har föreslagit och som vi i Centern har ställt oss bakom. Vi tror att det enbart med de rekryteringsmål som föreslagits kommer att ta väldigt lång tid att nå upp till nivån 40 %. I debatten har det också bedömts som orealistiskt att ens nå i närheten av denna nivå under en tioårsperiod. Vi från från Centern har föreslagit att man skall undersöka ytterligare åtgärder för att inom något slags rimlig tidsperspektiv komma upp i högre nivåer och har lyft fram två modeller som vi tycker är väl värda att pröva. En möjlig modell är att om en kvinna i konkurrens söker en tjänst som professor och blir kompetentförklarad men inte får tjänsten så inrättas det en professur för henne. En annan möjlig modell är att varje docentkompetent kvinnlig forskare ges möjlighet att anmäla sig till en rikslista som sedermera kan användas som underlag vid bedömning av behovet av nya professurer på områden där det kvinnliga inslaget är särskilt lågt. Vi anser att man bör utveckla ett system där inslag ur de båda modellerna kombineras och att regeringen bör återkomma med förslag som tillgodoser detta. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 14 angående s.k. positiv särbehandling. Vi centerpartister står givetvis bakom samtliga centerreservationer, men med hänvisning till kammarens arbetsbelastning avstår jag från att yrka bifall till fler reservationer.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att det är positivt att regeringen nu lägger fram en proposition om jämställdhet. Det är en bra fortsättning på det arbete som inleddes under den förra mandatperioden. Dessutom är det en klar signal till universitet, högskolor och forskningsråd att vi menar allvar med målet att få en jämställdhet inom utbildning och forskning. Vi kan helt klart konstatera att tingens ordning nu när det gäller andelen kvinnor i akademikervärldens övre del är långt ifrån tillfredsställande. Verkligheten talar sitt tydliga språk. 56 % av de studerande är kvinnliga och bara 7 % kvinnliga professorer. Enligt professor Harriet Ryd skulle det med den nuvarande takten ta 167 år att nå målet om jämställdhet inom högskolan. Därför är det faktiskt lätt att instämma i regeringens uttalande att utvecklingen går alldeles för långsamt. Det är beklagligt att vi inte har hunnit längre på vägen mot lika förutsättningar. När jag som kommunpolitiker en gång fick tillfälle att lyssna på JämO liknades jämställdhetsarbetet vid att dansa tango. Det var ett steg framåt och två tillbaka, och ibland var det tvärtom. Kontentan var att man stod och stampade på samma fläck. Det är så man ibland upplever det här arbetet. Jag inledde med att säga att det var bra att regeringen lade fram en proposition om jämställdhet. Skall man vara snäll kan man säga att även solen har fläckar. Men det är beklagligt att det i det här fallet inte bara är fläckar; det har blivit en total solförmörkelse. Vad jag menar är att en bra målsättning och många bra idéer förmörkas av en enda del, nämligen tolkning av positiv särbehandling vid professorstillsättningar. För mig och många andra - jag tror för merparten av människor - är en professur per definition spetskompetensen inom sitt område. Mot den bakgrunden ter sig texten i propositionen och även i betänkandet att de mindre kvalificerade skall kunna få företräde om de tillhör ett underrepresenterat kön. Det blir en direkt motsats till definitionen och innebörden av en professur. Folkpartiet anser att det här förfarandet kan skapa fler svårigheter än det löser problem. De uttalanden som gjorts, där en del forskare befarar att dessa kvinnor kan komma att betraktas som B-lag, gör att majoriteten borde ha tänkt om en gång till och försökt hitta bättre lösningar. Då hade vi också kunnat få en bredare parlamentarisk uppslutning kring betänkandet. Det finns ett värde i en bred politisk uppslutning kring jämställdhetsfrågorna. Visst hade det varit bra om vi hade kunnat enas om den alternativa text som finns i folkpartimotionen och som också finns i den gemensamma reservationen. Där skriver vi att ett underrepresenterat kön skall ges företräde vid likvärdig kompetens. Då hade vi fått en bättre koppling mellan definitionen av en professur med dess kompetensspets och målet om jämställdhet. Enligt vår mening är en bra väg att förändra sammansättningen i Tjänsteförslagsnämnderna för att få en bättre fördelning mellan kvinnor och män. Därutöver borde man se till underlaget vid kompetensbedömningen och till hur sammanvägning och viktning av olika meriter sker, t.ex. gjorda publikationer. Skall vetenskapliga arbeten i början av karriären väga lika tungt som senare gjorda arbeten och publikationer? Mycket talar för att kvinnor senare i karriären skriver och gör sina publicerade arbeten. Hur sammanvägning och viktning av olika meriter sker är helt avgörande. Vi vill också ha bättre könsfördelning i högskolans beslutsorgan och i forskningsråden. Herr talman! Debatterna här i kammaren brukar inte få till följd att partiernas tidigare ställningstaganden ändras. Det vore mig fjärran att tro att det skedde också här i dag. Men jag tror att den debatt som har förts i medierna och den debatt som har förts här har ökat intresset för och öppnat ögonen på universitetsvärlden. Den här frågan har ju varit aktuell, och skolan ligger före akademikervärlden, så det ligger nog ett värde i den debatt som har förts. Men det är beklagligt att regeringen, trots att jag vet att intentionerna är goda, verkar har hamnat på en kurs som i en del fall försvårar jämställdheten mer än det stimulerar den. Jag tänker då på bortagandet av barntilläggen i svux och svuxa, där vi anvisade medel för att kunna behålla det. Man har infört utbildningsbidrag i stället för doktorandtjänster. Likaså här anvisar Folkpartiet en annan väg och finansiering, vilket redovisas i reservation 10. I reservation 13 föreslår vi resursförstärkning för forskarassistenter och nya professorer. Herr talman! Jag har försökt att fatta mig kort. Jag skall försöka att fatta mig ännu kortare och bara yrka bifall till reservation 14 vid mom. 31.

Herr talman! "Över hustrun skall mannen styra som en statsman, ty han är bättre skickad att härska än hon. Vad beträffar skillnaden mellan könen är mannen av naturen överlägsen och styrande, kvinnan underlägsen och styrd", sade Aristoteles på sin tid. Thomas av Aquino menade att kvinnans underordnande ställning påvisas redan i Skapelsen och är befogad av naturens lagar och hennes egen natur. Kvinnan har skapats för att hjälpa mannen med fortplantningen inte med något arbete, tyckte han. Det är denna naturlag som regeringen har utmanat med sitt förslag om jämställdheten inom utbildningsområdet. Eller som en manlig forskare uttryckte det: Kamrater, män, sätter vi inte stopp för dem nu, så kommer vi att ligga ner och vara fullständigt borta från all makt om några år. Propositionen som ligger till grund för utbildningsutskottets betänkande nr 18 förtjänar att läsas i sin helhet, eftersom den tar ett övergripande grepp på dessa viktiga frågor. Vad gäller forskningsområdet är förslagen väl genomtänkta och behandlar alla olika nivåer i universitetshierarkin. Där finns kvoterade mellantjänster, kvinnliga gästprofessurer, kvinnliga doktorandtjänster, kvinnliga forskningsmedel, översyn av tjänstetillsättningarna osv. Vissa delar av propositionen har dock väckt mer uppmärksamhet än andra, nämligen förslaget att inrätta 30 nya professurer som skall besättas med kvinnor. Av dem som examineras från grundutbildningarna vid våra universitet och högskolor är största andelen kvinnor - 63 %. Av dem som avlagt doktorsexamen den senaste treårsperioden är endast 30 % kvinnor. Endast 7 % av professorerna i Sverige är kvinnor. Denna anmärkningsvärt låga siffra beror inte på att kvinnor skulle vara mindre lämpade att vara professorer än män. Den beror inte heller på brist på kompetens eller kvalifikationer. Den måste därför bero på något annat. För att åstadkomma en bättre könsfördelning på dessa viktiga poster har regeringen föreslagit att s.k. positiv särbehandling skall kunna användas vid tillsättning av professurer. För att på kort sikt kunna få en förändring till stånd föreslår man en engångssatsning i form av ett resurstillskott för inrättande av nya professurer som skall gå till kvinnor. På längre sikt har man ställt upp ett könsfördelningsmål för universitet och högskolor vad gäller nyrekryteringen av professorer. Målen redovisas i treårsperioder till dess att bägge könens andel uppgår till minst 40 %. För att kunna uppnå det långsiktiga målet föreslår regeringen dessutom medel för doktorandtjänster och forskningsassistenter för kvinnor, stipendier för kvinnor att forska utomlands osv. Vid varje professorstillsättning sker ett sakkunnigförfarande. Tre sakkunniga - oftast män - utses av fakultetsstyrelsen. De sakkunniga skall föreslå tre kandidater - i första, andra respektive tredje rummet. Vid sakkunnigförfarandet skall olika kvalifikationer, meriter och kompetenser bedömas. Därefter går förslaget till Tjänsteförslagsnämnden. Vid bedömandet blir det förstås avgörande vilka meriter och vilken kompetens som de sakkunniga lägger vikt vid. En professor skall bl.a. undervisa, forska och vara arbetsledare. Många professorer är arbetsledare för stora grupper. Vid sakkunnigförfarandet läggs oftast störst vikt vid den vetenskapliga meriteringen, mindre vikt vid det pedagogiska och ännu mindre vikt vid arbetsledningsförmågan. Det innebär att det oftast är den som är mest kvalificerad vetenskapligt som får tjänsten, inte den som är mest kvalificerad för den. För hade t.ex. den arbetsledande kompetensen tillmätts större betydelse än vad den gör i dag hade många manliga professorer inte blivit professorer. Den sökande som placeras i något av rummen är professorskompetent. Om en kvinna placeras i något av rummen blir det oftast i det tredje. Det innebär dock att hon är tillräckligt kvalificerad vetenskapligt - hon är helt enkelt professorskompetent. Vad regeringen nu säger är att en professorskompetent kvinna som hamnat bland de tre bästa av de sökande skall - med jämställdhetsaspekten i åtanke - få tjänsten. Det är detta som har fått delar av befolkningen av båda könen att reagera. De som har debatterat har fått förslaget att framstå som att vilken kvinna som helst kan söka och en professur och få tjänsten. Så är förstås icke fallet. Hon måste vara professorskompetent. Ett annat argument som anförts är att professorerna skulle delas in i ett A och ett B-lag - antagligen är det meningen att det är kvinnorna som skulle hamna i B-laget. De kvinnor som redan i dag är professorer är oroliga för att de skall bedömas tillhöra B-laget, trots att de tillsattes före den för kvinnor positiva särbehandlingen. Resonemanget om A och B-lag tillämpas enbart när det handlar om kvinnor. Nyligen skulle en professorstjänst i psykiatri tillsättas. De flesta trodde att en väl känd och bland många uppskattad psykiatriker skulle få tjänsten, och han placerades också i första rummet. Men han ansågs för kontroversiell och en annan man fick professuren. Ingen argumenterade för att denna man skulle tillhöra ett B-lag. Vid ytterligare ett annat tillfälle hamnade en manlig sökande i första rummet. Tjänsteförslagsnämnden gav dock tjänsten till den man som hade placerats på andra plats, antagligen beroende på att en prominent ledamot i nämnden hade jobbat tillsammans med mannen i andra rummet. Mannen som placerats i andra rummet låg nära den s.k. forskningsfronten. Vid professorsutnämningar resoneras mycket kring om de sökande ligger nära "forskningsfronten" eller ej. Forskningsfronten är emellertid ett mycket löst begrepp som skiftar innehåll med relativt korta mellanrum. I allmänhet är det också män som avgör vad som är "intressant" forskning vid varje tidpunkt. Vissa ämnen är inne, andra ute. Det handlar inte om ifall det är bra forskning eller ej, dvs. rent metodiskt, utan det handlar om ifall ämnet är gångbart eller inte. Det är män som avgör vad som är gångbart och vad som skall beforskas. Därför hamnar kvinnoforskarna oftast i väntrummet. Därför hamnar för kvinnor livsviktig forskning i skymundan. Därför vet vi i dag inom t.ex. medicinen bara normalvärdet för män. Därför att stora delar av forskningen resonerar utifrån tesen att människa är lika med man om inte något annat angives. Därför behöver vi en ny spetskompetens, som Conny Sandholm kallade det för. Det handlar alltså om lobbyism och olika utestängningsmekanismer som benämns vetenskaplig meritering. Om de båda männen som lyftes upp av Tjänsteförslagsnämnden till första rummet i mina exempel hade varit kvinnor hade de betraktats som B-lagare. Men nu var de män, och därför blev det inte någon diskussion. Det verkar som om de manliga A respektive B-lagarna har funnit sig i de föga vetenskapliga spelreglerna. Männen har funnit sig i detta länge, men det gör nu inte kvinnorna. Rosseau menade visserligen att flickorna redan i tidig ålder måste tvingas till foglighet och saktmodighet för att utan att klaga komma att finna sig i sin makes behandling. Men Rosseau har tappat greppet om svenska kvinnor. Resonemanget om att det alltid är den som är mest kvalificerad som skall erhålla en tjänst leder till att en undersköterska aldrig skulle kunna få en tjänst så länge som det finns en enda arbetslös sjuksköterska eller en arbetslös läkare, eftersom de är mer kvalificerade än undersköterskan, som dock är mest kvalificerad för tjänsten. Ingen har heller höjt sin röst och hävdat att en manlig barnskötare skulle tillhöra ett B lag när han får en tjänst därför att han tillhör ett - i dessa sammanhang - underrepresenterat kön. Herr talman! När den första kvinnliga nyhetsuppläsaren gjorde sin debut blev radioväxeln nerringd av kvinnor och män som hävdade att man inte kunde lita på de nyheter som lästes upp av en kvinna. Om det som inte skulle kunna hända i Harrisburg ändå hade hänt och att det hände precis när den första kvinnliga nyhetsuppläsaren i Sverige skulle läsa nyheterna och fick ta telegrammet - ja, då skulle det som ändå hände i Harrisburg för många i Sverige inte ha hänt. I dag skulle det inte råda något tvivel om att det som hände i Harrisburg verkligen hände - oberoende av om det var en kvinna eller man som förmedlade nyheten. Är det då trovärdigheten det hela handlar om? Är det så att motståndarna till positiv särbehandling av kvinnliga professorskompetenta anser att vetenskapens trovärdighet kommer att urholkas om kvinnliga professorskompetenta särbehandlas? Ja, så skulle man kunna resonera om man tror att det finns en absolut kompetens, en absolut vetenskap - en gång för alla given. Så skulle man kunna resonera om man var helt säker på att de vetenskapliga metoder man utvecklat omfattar båda könen. Och forskningen visar också att det handlar om trovärdighet. När man ger lärare identiska uppsatser men med olika namn, ett kvinnligt och ett manligt, så bedöms de olika. Pojkarna får högre omdömen än flickorna - och då skall vi inte glömma att det var identiskt lika uppsatser. Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt och nämna ett område där fler kvinnliga förebilder kommer att spela en stor roll. Jag sade tidigare att den medicinska forskningen bedrivs utifrån tesen att människa är lika med man om inte något annat angives. Rektor vid en av våra medicinska högskolor sade när jämställdhetsplanen förelades honom att det finns bara en enda orättvisa mellan kvinnor och män, och det är att kvinnor lever längre än män. Och med det synsättet är det kanske inte så underligt att alla fysiologiska normalvärden är beräknade efter en 70-kilosman, vilket automatiskt gör alla flickor till avvikare. Eftersom män inte har menstruation, föder barn eller lika påtagligt kommer in i klimakteriet har dessa för kvinnan normala funktioner kommit att betraktas som sjukdomar. Ett nytt fält har öppnat sig för medicinsk teknik på manliga villkor, en teknik som används utan att den paras med kvinnors specifika erfarenheter och kunskaper på området. Det är fortfarande lättare att skära bort livmödrar, äggstockar och bröst än att utveckla alternativa ickekirurgiska behandlingar. När normalvärdet för blodtryck skulle fastställas mättes blodtrycket på ett antal medicine kandidater - alla män, eftersom läkarstuderande var män på den tiden. Utifrån det manliga normalvärde som kom fram ansågs kvinnor ha för högt blodtryck och tvingades äta blodtryckssänkande medicin för att komma ner i "normalt", dvs. manligt tryck. Om normalvärdet skulle vara satt utifrån kvinnor skulle det kunna innebära att hela den manliga delen av befolkningen skulle tvingas äta blodtryckshöjande medicin. De undersökningar som ligger till grund för bedömningen av blodfetter är gjorda på män. Det leder till att läkarna i dag vet väldigt litet om vilka blodfettvärden som gäller för kvinnor. Det som för män är det goda kolesterolet kan för kvinnor vara det farliga. Läkarna kan bara konstatera att antalet kvinnor som dör i hjärtinfarkt har ökat. När kvinnor kommer till sjukhusen för akuta hjärtproblem får de sämre behandling. Livsuppehållande behandling sätts inte in eller sätts in för sent, eftersom kvinnor inte upplever hjärtsmärtor på samma sätt som män och därför beskriver sina smärtor på ett för läkaren okänt sätt. Jag kan bara konstatera att vi dag saknar grundläggande kunskaper om normalvärden för kvinnor, och vi behöver med det snaraste en utveckling inom den medicinska metodiken. På just det medicinska området är grundforskning på kvinnors normvärden extra viktig, eftersom det handlar om liv och död. För kvinnor är det med andra ord livsviktigt att den manliga forskningsfronten bryts. Ett sätt att göra det är att vi får fler kvinnliga professorer. Herr talman! Psykologin som vetenskap har ständigt och systematiskt ansett kvinnan som en avvikare. De teorier som finns om psykologisk utveckling är byggda på observationer av mäns liv. Psykoanalysen fader, Sigmund Freud, konstruerade sina teorier utfrån det manliga barnets upplevelser, och när kvinnorna inte passa in i teorierna - varken anatomiskt eller i beteendet - gjorde han inte om teorierna utan hävdade i stället att flickorna var avundsjuka över det han hävdade att de saknade och att de upplevde sig som stympade män. Med mannens liv som den underförstådda normen har vetenskapen försökt forma kvinnor efter en manlig mall. I livscykeln liksom i Edens lustgård har kvinnorna varit betraktade som avvikande. Att 30 professorskompetenta kvinnor kommer att utses till professorer kommer inte att ändra den akademiska världen och forskningsfronten över en natt. Men det är en bra början, och det rabalder förslaget har ställt till med både inom och utanför den akademiska världen visar att det nu är den sista bastionen som håller på att falla. För mig med min över 20-åriga erfarenhet som sekreterare till professorer, som samtliga tjänstgjort som sakkunniga vid professorstillsättningar, är förslaget om positiv särbehandling - av kvinnor - en befrielse. För manliga sökande har alltid behandlats positivt - den manliga vetenskapliga meriteringen har alltid ansetts högre stående. Med nuvarande takt på utnämningarna av kvinnliga professorer skulle det ta minst 167 år innan vi har lika många kvinnliga som manliga professorer. Vänsterpartiet anser att vi inte har tid att vänta så länge. Det förefaller som om de flesta partier i riksdagen är eniga om att kvinnor är underrepresenterade bland professorer och att det behövs fler kvinnliga professorer. Förslagen till åtgärder varierar. Hittills har man försökt lösa jämställdhetsproblemet med att antingen utöka t.ex. antalet platser eller genom att inrätta särskilda forum för kvinnor att diskutera jämställdhet. Väldigt sällan har jämställdheten lösts med att männen tvingats lämna ifrån sig makt. Förslaget om positiv särbehandling vid tillsättning av professurer handlar om att männen måste lämna ifrån sig makt - därmed förändras maktrelationerna mellan kvinnor och män Herr talman! Eftersom jag bekänner mig till det som Hans Hjortzberg-Nordlund kallar den fundamentala feminismens konspirationsteori yrkar Vänsterpartiet bifall till utskottets hemställan i de delar av betänkandet som jag berört, nämligen under punkterna 17-40.

Herr talman! Det är väldigt mycket i Ulla Hoffmanns anförande som jag skulle vilja diskutera, men jag skall slumpvis välja bara ett par aspekter. Det som Ulla Hoffmann sade om normalvärden för män och kvinnor har jag hört rätt mycket av i debatten på senare tid, och det har förundrat mig en hel del. Även om normalvärden i sig är någonting så viktigt, undrar jag om detta verkligen är sant. Det kanske var sant på 50 och 60-talen att man saknade normalvärden för både män och kvinnor, men allteftersom nya befolkningsstudier gjorts har detta faktiskt ändrats. Jag känner till detta ganska väl, eftersom jag deltagit i befolkningsundersökningar på män. Men samtidigt som jag och några till gjort dessa undersökningar, har andra gjort precis motsvarande undersökningar på kvinnor. Detta är någonting som pågår hela tiden. Vad vi saknar är generella erfarenheter av en lång rad medicinska tillstånd som gäller både män och kvinnor. Det är bara undantagsvis som vi vet mindre när det gäller kvinnor. Det kan gälla en del sjukdomar som ändrar karaktär med åren, t.ex. hjärtinfarkt, där det förekommit en utveckling som man inte riktigt har förstått. Den andra saken som jag vill komma in på är detta med A och B-lag. Vi har inte haft något B-lag i Sverige. Vad jag talat om är att man inte skall skapa ett sådant B-lag. Precis som jag sade tidigare krävs en viss minimikompetens av en professor. Jag vill inte påstå att alla kvinnor är mindre kompetenta än män, utan många kvinnor har ju bedömts vara de mest kompetenta, och andelen sådana kvinnor skall väl bli allt större. Men om vi skulle ge kvinnliga sökande en positiv särbehandling och kanske systematiskt börja välja de mindre kompetenta och koppla bort de mest kompetenta skulle det vara utomordentligt olyckligt. Kvinnorna kommer på bred front överallt. På skolans område dominerar de redan helt och hållet ända fram till studentexamen, varefter de blir färre. Men här kommer en tidsfaktor in i bilden, och hela tiden ökar andelen kvinnor på olika områden. Jag tror inte alls att det kommer att ta 167 år, utan vi kommer säkerligen att uppnå detta betydligt tidigare, även utan positiv särbehandling av kvinnor. Det är alltså mycket tvivelaktigt om denna matematik är riktig.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Hans Hjortzberg-Nordlund säger att kvinnorna kommer på bred front. Om inte annat kan vi konstatera det i detta parlament - världens mest jämställda. Hans Hjortzberg-Nordlund säger att det inte finns ett A-lag och ett B-lag men att vi nu håller på att skapa ett B-lag. Med den argumentering och den logik som används i debatten om A-lag och B-lag när det gäller positiv särbehandling vill jag påstå att vi i dag fått ett B-lag med manliga professorer, nämligen när man flyttat ner dem som stått i första förslagsrummet och lyft upp dem som stått i det andra. Det är precis samma resonemang, och det är precis lika logiskt. Sedan vill jag säga till Hans Hjortzberg-Nordlund att jag inte tycker att man inte skall uttala sig om saker som man inte vet någonting om. Jag tycker att Hans Hjortzberg-Nordlund skall ta reda på hur det förhåller sig med normvärden för blodtryck, kolesterol osv. och vilken medicinsk forskning som pågår. Jag tror mig veta en del om detta. Sedan vill jag också tala om att den undersökning som visar att det kommer att ta 167 år innan får lika många kvinnliga som manliga professorer förstås är gjord av en kvinna.
Herr talman! Eftersom jag har ägnat praktiskt taget hela mitt liv åt normalvärden, hälsokontroller och liknande tror jag att jag vet vad jag talar om. Hoffmann om en manlig professor i psykiatri, som hamnade på andra plats vid en tjänstetillsättning. Då hade man faktiskt för en gång skull tagit hänsyn till andra saker än forskning. Jag delar Ulla Hoffmanns synpunkter på att man i dag lägger tyngdpunkten enbart vid forskning. Vi tycker inte helt olika. Men det finns exempel på att man faktiskt har börjat ta ställning också till lärarskicklighet och liknande. Jag tror att om vi får fortsätta ett tag till på den vägen kan man komma fram till ett sätt att bedöma professorskompetens och professorsskicklighet utan att det skall behöva innebära att man kvoterar in kvinnor. Det som gör att jag reagerar är att kvotering alltid innebär en diskriminering. I vissa ämnen finns det kanske bara en eller två professorstjänster i landet. Det kan ta 20-30 år att meriteras till en sådan tjänst. Jag vill inte vara med om diskriminering av män - det finns en sådan också. Jag föreställer mig en gubbe som kanske har hållit på att meritera sig i 20-30 år. När han är nästan framme vid målet och tjänsten utlyses kommer det en kvinna, som i och för sig har professorskompetens, men som kanske bara har hållit på i fem sex år inom ämnet. Hon är långt ifrån den spetsforskare som han, och även andra, upplever att han är. Hon kommer att gå förbi honom enligt det här förslaget. Positiv särbehandling innebär automatiskt att orättvisor skall åstadkommas!
Herr talman! Den man som har forskat väldigt länge och som håller på med spetsforskning, som Hans Hjortzberg-Nordlund talade om, kommer att bli "sidsteppad" av en kvinna som bara har forskat i fem år. Det är just spetsforskningen, alltså det som kallas för forskningsfronten, som vi vill förändra. Det är livsviktigt för kvinnor att vi får en annan forksningsfront. Det är också livsviktigt för hela samhället att vi får ta till vara den erfarenhet och kunskap som kvinnor har. Hans Hjortzberg-Nordlund säger att kvotering alltid innebär en diskriminering. Jag tror att moderaterna egentligen tycker att kvotering är gannska bra så länge det inte handlar om könskvotering. Jag brukar skämta med Gullan Lindblad och säga att hon faktiskt är kvoterad in i riksdagen. Hon är sjuksköterska och kommer från Värmland. Moderaterna har vad jag förstår två mandat från Värmland. Alltså är hon kvoterad eftersom inte hela riksdagen består av värmlänningar.

Fru talman! Regeringens proposition om jämställdhet berör hela utbildningsområdet - dels det offentliga skolväsendet, dels högre utbildning och forskning. Jag vill börja med förslagen som handlar om det offentliga skolväsendet. Förslagen är enligt vår bedömning i stort sett mycket bra, dvs. de sammanfaller till stora delar med Miljöpartiets förslag. Jämställdheten skrivs explicit in i skollagen. Det betonas att jämställdhet är en angelägenhet för alla verksamma i skolan. Bakgrundstexterna och angivna skäl för regeringens bedömningar lyfter fram viktiga områden inom vilka jämställdhetsarbetet skall intensifieras. Man poängterar att jämställdhet är ett pedagogiskt problem och att det är viktigt att jämställdhetsfrågan får en framskjuten plats även i lärarutbildningen. I propositionen konkretiseras förslagen om jämställdhetsarbetet på ett föredömligt sätt. De handlar om vardagsarbetet i skolan, och det förefaller åtminstone som om man sökt och funnit några av de knutar som måste lösas upp för att jämställdheten skall kunna frigöras i våra skolor. En svag punkt i regeringens förslag är emellertid frågan om tillsynen av hur den nya skollagen efterlevs. Den har man i stort sett glömt bort. Inte heller ställer man krav på en samlad utvärdering av föreslagna åtgärder utan nöjer sig med vaga antydningar om kommande uppdrag till Skolverket att "i sitt forskningspolitiska program initiera och stödja forskningsinsatser, som har sin utgångspunkt i den pedagogiska processen i klassrummet, som ett stöd för skolans pedagogiska jämställdhetsarbete". Det här bådar inte gott. Miljöpartiet föreslår att Skolverket och kommunerna i sitt tillsynsarbete särskilt skall uppmärksamma hur skolorna uppfyller de nya kraven på jämställdhetsarbetet och se till att vi får en uppföljning av hur jämställdhetsarbetet framskrider. Men, som jag redan har sagt, regeringens förslag vad gäller jämställdhetsarbetet i skolväsendet förefaller vara väl genomtänkta och valida och borde kunna innebära ett steg framåt i det långsiktiga arbetet för ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar i våra skolor, så att grunden läggs för jämställdhet mellan kvinnor och män i hela det svenska samhället. Så över till den del av propositionen som handlar om högre utbildning och forskning. Utbildningen vid våra universitet och högskolor har successivt öppnats, från att vara en huvudsakligen manlig sysselsättning till att gälla såväl kvinnor som män. Detta har tagit lång tid, men nu är vi i alla fall där. Vi har i stort sett lika många kvinnliga som manliga studerande vid våra universitet. Däremot har vi inte anpassat studieförhållanden och karriärvägar så att samma villkor gäller för män och kvinnor. Precis som för det offentliga skolväsendet så ligger en stor del av problemen i den s.k. pedagogiska situationen. De kvinnliga studenterna möter en organisation och ett ämnesinnehåll som återspeglar decenniers utveckling under en helt mansdominerad styrning. De kvinnor som önskar gå vidare efter grundexamen till forskarutbildning och ett fortsatt arbete som forskare/lärare möts av många hinder som inte de manliga studerande möter. Det börjar redan tidigt i utbildningen och om inte förr så när C-studierna påbörjas. Valet av uppsatsämne är en sådan punkt. Handledarna är som regel män, och uppsatsämnena ligger inom deras forskningsprojekt. Det finns en tydlig tendens att kvinnliga studerande väljer egna ämnen i stället för att, som manliga studerande normalt gör, ansluta sig till redan existerande projekt. examensuppsatsen som merit. De studenter som arbetar inom projekt på institutionen har bättre prognos för forskarutbildningen och har därför lättare att bli antagna i forskarutbildningen. Väl inne skall avhandlingsämne väljas, med en handledare vid institutionen. Och samma problem möter kvinnorna som tidigare vid C-uppsatsen, men nu av mer genomgripande betydelse. Nu handlar det om större forskningsuppgifter som dessutom kräver ordentlig finansiering. Den som inte ansluter sig till existerande projekt har nästan inga möjligheter att få sitt avhandlingsarbete finansierat. Kvinnan närmar sig nu också den ålder då hon normalt bildar familj och föder barn. Den sociala tryggheten är av större betydelse för kvinnan än för mannen i denna situation. Kvinnan är något mer beroende av tillgången på doktorandtjänster än männen. Antalet doktorandtjänster är helt otillräckligt. Dessutom behöver vi i Sverige öka antalet forskarstuderande. Nåväl, allt fler kvinnor tar sig igenom även denna något ojämlika konkurrenssituation - och doktorerar. Då har kvinnan nått den ålder att det nu om inte förr är dags att ägna sig åt familjeliv, föda barn och återinträda i den normala livscykeln. Det handlar om att även kvinnor i forskarkarriär skall kunna ha ett fullödigt liv med full livskvalitet. Även om kvinnan endast totalt är hemma i samband med barnafödsel i ett år så kommer hon som regel efter i meritering jämfört med sina manliga kamrater. Den enda postdoktorala tjänst som finns att konkurrera om är forskarassistenttjänsten. Här räknas fortfarande på många ställen endast meriter under de närmaste fem åren efter doktorsexamen. Därmed är i praktiken många kvinnor helt chanslösa, med manliga kolleger som har ett handikapp på ett till två år. Övriga universitetstjänster är som regel också låsta. Adjunkter, lektorer och professorer sitter ofta på livstid. Några rörliga mellantjänster finns inte vid våra universitet. Hur skall kvinnan då kunna ta sig in i och upp i detta system? Det är inte ett dugg förvånande att ytterst få kvinnor har lyckats meritera sig med sådan kvalitet och omfattning att de kan konkurrera om professurer. Det är inte alls förvånande att endast 6 7 % av landets professorer är kvinnor. Mot denna bakgrund har Miljöpartiet i sitt utbildningsprogram föreslagit en rad åtgärder. Ändra på studieförhållandena redan på C-nivå, garantera handledning även av självständiga studenter och skapa möjligheter för forskarstuderande att få egna medel för avhandlingsprojekt. Detta löser upp en del hinder för kvinnor vid antagningen till forskarutbildningen. Universiteten måste vidare vidga handledarnas arbetsuppgifter till att även omfatta ämnen i utkanten av sina egna forskningsområden. Öka antalet doktorandtjänster. Ändra meriteringsgrunden för antagning till forskarassistenttjänster. Inför fler forskarassistenttjänster. Bryt upp tjänstestrukturen vid universitet och högskolor och inför en rad olika mellantjänster med visstidsförordnande. Uppmärksamma frågan om meriteringsgrunden för professurer så att inte mängden artiklar totalt är utslagsgivande utan så att tyngdpunkten läggs på den vetenskapliga kvaliteten. Det finns undersökningar som tyder på att kvinnor har en annan fördelningsprofil i sin meritering med en ökad aktivitet i slutet av 30-årsåldern, medan männen har sina toppar tidigare. Jämställdhetslagen ger tydliga möjligheter att arbeta för en jämnare fördelning av män och kvinnor på olika tjänster. Miljöpartiet har föreslagit att efterlevnaden av jämställdhetslagen bör skärpas genom att man vid varje tjänstetillsättning i tjänsteförslagsnämnden skall ha en särskild ledamot som har till uppgift att bevaka att jämställdhetslagen uppmärksammas och verkligen används vid alla tjänstetillsättningar. Dessa åtgärder plus några till har vi föreslagit i våra motioner. Vad har då regeringen gjort? Ja, man skär ner på forskningsmedel totalt, minskar fakultetsanslagen och minskar antalet doktorandtjänster. Bl.a. avbryter man helt utbyggnaden av utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Allt detta drabbar kvinnorna särskilt hårt. Man finner i propositionen ingen analys av vari bristerna i jämställdheten består. Det är väl sannolikt en av orsakerna till att de få förslag man har för ökad jämställdhet förefallet omotiverade. Man föreslår öronmärkta tjänster för kvinnor - några doktorandtjänster, några forskarassistenttjänster och några professurer, 30 stycken, speciellt för kvinnor. Det handlar om några få tjänster och i jämförelse med nedskärningarna mycket blygsamma insatser av närmast symbolisk karaktär. Om detta har man lyckats få en jättedebatt, som i och för sig kunde ha varit intressant, om den inte hade haft den förfärliga effekten att den kastat en slagskugga över hela det egentliga problemet med bristande jämställdhet vid universitet och högskolor. Det debatten handlat om är just symbolvärdet. Har det ett positivt eller negativt symbolvärde att inrätta några professurer speciellt för kvinnor? Carl Tham har varit relativt ensam om att tycka att symbolvärdet har varit särskilt positivt. Risken med att ge kvinnor tjänster som de inte av egen kraft kan få har påtalats av många. Vi får väl hoppas att farhågorna inte besannas. Under alla omständigheter måste vi konstatera att den viktiga jämställdhetsfrågan vad gäller universitet och högskolor har slarvats bort i regeringens förslag. Det här är faktiskt ett ärende där man skulle kunna våga prediktionen att ingen här i kammaren kommer att gå upp och hävda att regeringens förslag kommer att innebära någon väsentlig förbättring för kvinnorna i högre utbildning och forskning vid våra universitet och högskolor. Jag yrkar bifall till reservationerna 11, Som en särskild punkt i propositionen tas frågan om sexuella trakasserier upp. Det skall klart utsägas att sexuella trakasserier är ett allvarligt problem för många kvinnliga studerande, att detta är fullständigt oacceptabelt och att kraftfulla åtgärder skall vidtas för att få bort beteendet snabbt och effektivt. Miljöpartiet ställer sig bakom regeringens förslag men vill gå ett steg längre och föreslår tillsammans med Vänstern och kds i en gemensam reservation att man utvidgar lagregeln i jämställdhetslagen till skydd mot sådana trakasserier till att gälla också studenter i den högre utbildningen. Jag yrkar därför bifall till reservation

Fru talman! För oss kristdemokrater är det en självklarhet att alla människor, varje individ, har rätt att utvecklas till sin fulla potential utan strukturella, traditionella eller andra hinder. Eftersom utbildningsväsendet är ett av de viktigaste områdena för att förmedla de värderingar som ligger till grund för en sådan inställning är det särskilt viktigt att just utbildningsväsendet genom hela sin uppbyggnad och hela sitt innehåll inriktas på att skapa ett jämställt samhälle. Jämställdhet handlar både om kvantitet och kvalitet. En jämn procentuell fördelning mellan kvinnor och män behöver i sig inte vara ett tecken på att man har uppnått jämställdhet inom ett visst område. Ännu viktigare är att kvinnors och mäns kunskaper, värderingar och erfarenheter möts med samma respekt och tas till vara på lika villkor och att varje kvinnas och mans rätt till integritet, rätt att bli betraktad som subjekt och inte som objekt respekteras. För att uppnå jämställdhet i dess mest positiva mening krävs därför en grundläggande attitydförändring i hela samhället. Tyvärr präglas skolan fortfarande i alltför stor utsträckning av traditionella könsroller och har inte lyckats tillgodogöra sig de forskningsresultat som faktiskt finns när det gäller pedagogikens betydelse och betydelsen av undervisningens innehåll på det här området. Därför är det positivt att regeringen har lagt fram ett förslag med ambitionen att förbättra jämställdheten inom hela utbildningsväsendet. Förslagen som till stor del bygger på slutrapporten Vi är alla olika, som arbetsgruppen Kvinnligt och manligt i skolan har tagit fram, och rapporten Kartläggning och utvärdering av jämställdhetsprojekt inom universitet och högskolor ligger i linje med vår politik. Det har därför varit helt naturligt att vi ställt oss bakom många av de förslagen. I det avsnitt av betänkandet som handlar om åtgärder inom det obligatoriska skolväsendet märks samstämmigheten mellan partierna genom att inget parti har reserverat sig i den delen. Jag tänker av den anledningen inte uppehålla mig vid de frågor som tas upp där, även om vi kristdemokrater hade en del förslag till ytterligare åtgärder i våra motioner, bl.a. när det gäller insatser för att stimulera pojkar att välja mer otraditionellt, precis som vi gör när det gäller flickor. När det gäller högre utbildning och forskning ser vi positivt på att regeringen har ambitionen att förbättra jämställdheten på flera nivåer i forskningssamhället. Det finns ett stort antal kompetenta kvinnor inom det området. Det har vi hört flera gånger här i dag, och det vet vi sedan tidigare. En viktig del av jämställdhetsarbetet är att det också visar sig i att de får sin rättmätiga tilldelning av högre tjänster. För att uppnå det målet behöver flera olika åtgärder vidtas. Jag kan ta några exempel. Det är viktigt att definiera och ibland omdefiniera vilken kompetens som krävs t.ex. vid en professorstillsättning. Kvinnor och män har inte alltid utvecklat samma typ av kompetens, men det hindrar inte att den kan bedömas som likvärdig. Därför är det för det första viktigt att den kvinnliga kompetensen identifieras på ett tydligt sätt. För det andra måste rekryteringsmål ställas upp för fler tjänstekategorier än professorer för att tillförsäkra en jämnare könsfördelning på längre sikt. Det gläder mig att utskottet ställt sig bakom kristdemokraternas motion på det området. För det tredje kan ämnesinriktningarna behöva förändras så, att ämnen där kvinnor av tradition är överrepresenterade integreras med mer mansdominerade ämnesområden. Det kan, för det fjärde, handla om att aktivt söka kvinnor som är kompetenta forskare och inrätta och utlysa professurer inom de områden där de finns. Goda villkor för doktorander är, för det femte, A och O för rekrytering av fler kvinnor. Att inrätta nya doktorandtjänster för kvinnliga doktorander är därför en positiv åtgärd. Men att en stor del av doktorandtjänsterna kommer att omvandlas till tjänster med utbildningsbidrag, med dåligt socialt skydd, som regeringen föreslagit tidigare i år, kommer samtidigt att motverka nyrekryteringen. All erfarenhet visar att just doktorandtjänster bidrar positivt till att öka antalet kvinnliga doktorer. Regeringens signaler är därför väldigt motstridiga när den försämrar villkoren för framför allt många kvinnor genom att avskaffa ett antal doktorandtjänster samtidigt som man föreslår att ett antal nya doktorandtjänster speciellt avpassade för kvinnor skall inrättas. Det vore intressant att få en förklaring av statsrådet till hur det är tänkt. Vi kristdemokrater motsätter oss av flera skäl regeringens förslag att vid utnämningen av professorer, som det uttrycks i propositionen, "en tjänst tillsätts med en kompetent sökande av underrepresenterat kön, även om vederbörande är mindre kvalificerad än medsökande av det andra könet". Att utnämnas till professor trots att en annan bedömts som betydligt skickligare kan inte vara en särskilt bra utgångspunkt varken för den som fått utnämningen, för klimatet på institutionen eller för samhällets kompetensutveckling. Jag är däremot inte beredd att upphöja denna fråga till en fråga om liv och död, som Ulla Hoffmann gjorde tidigare. Det tycker jag är att gå litet väl långt. Hittills har jämställdhetslagens rätt till positiv särbehandling begränsats till att medge att sökande av underrepresenterat kön med i stort sett lika kompetens som den mest kompetente sökanden har kunnat få företräde. I propositionen och betänkandet nöjer man sig med att tala om tillräcklig kompetens, alltså ett slags behörighet. I professorskonkurrensen handlar det om att samla på sig meriter av olika slag för att höja sin kompetens. Vilka meriter som skall krävas och vilken betydelse olika meriter skall tillmätas kan, som jag sade tidigare, diskuteras. Det bör också diskuteras. Men att man helt skall kunna bortse från att en person som skall utses till en tjänst på den nivå handlar om här har betydligt högre kvalifikationer än den som får tjänsten gagnar varken den enskilde eller samhället. Som symbol för missriktad jämställdhetssträvan kan det i stället få negativa konsekvenser för utvecklingen mot bättre jämställdhet i stort, är jag rädd för. Jag yrkar bifall till reservation 14. Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om skydd för sexuella trakasserier. Att känna trygghet och trivsel är kanske den viktigaste förutsättningen för att man skall kunna utvecklas och ta till vara sin potential fullt ut. Tyvärr upplever många kvinnliga studerande tvärtom otrygghet och vantrivsel i sin vardag på grund av att de utsätts för sexuella trakasserier av manliga lärare, handledare eller andra studenter. Det är ett problem som har tilltagit under senare år, enligt flera undersökningar. Vid flera universitet och högskolor har man redan utarbetat åtgärdsprogram för att förebygga och motverka sexuella trakasserier. Det bör göras vid alla lärosäten. Därför är det en bra och viktig markering att det skrivs in i högskoleförordningen att det är en skyldighet för universitet och högskolor att arbeta för att studenter inte utsätts för sådana trakasserier. Men vi kristdemokrater tycker att det är dags att ta ett steg till genom att utvidga tillämpningsområdet för jämställdhetslagen så att den också kan omfatta studenter. Jag är förvånad över att regeringen och utskottsmajoriteten inte går med på det. Det hjälper inte hur många insatser vi gör på andra områden för att förbättra jämställdheten så länge kvinnor tillåts betraktas och behandlas som sexobjekt. En lagreglering ger den tydliga signal som krävs för att visa att samhället tar klart avstånd från alla former av sexuella trakasserier. Det tvingar alla ansvariga att ta problemet på allvar och vidta åtgärder som leder till att både kvinnliga och manliga studenter kan få genomföra sin utbildning i en trygg miljö, vilket som sagt är grundförutsättningen för att man skall lyckas. Jag yrkar bifall till reservation 24.

Fru talman! Jag blev direkt apostroferad, så jag känner mig tvingad att svara. Jag hade i och för sig ändå tänkt att begära ordet. Inger Davidson säger att hon inte vill upphöja frågan till att handla om liv och död. Jag vill inte heller upphöja den till att handla om liv och död. Egentligen är det bara en liten debatt i det stora hela. Det är ett jättestort, övergripande bra program för utbildningsområdet. Vad jag menade när jag sade "liv och död" var att det är väldigt viktigt att forskningsfronten inom den medicinska forskningen ändras så att den inte ser ut som den gör i dag, utan att vi får reda på de normvärden som jag talade om i mitt inledningsanförande. Om inte annat visar också t.ex. det som har kommit fram om Medicinska forskningsrådet och hur man har beviljat pengar där på att det faktiskt är viktigt. Med tanke på att vi inte vet någonting om kvinnors normvärde kan det i förlängningen vara en fråga om liv och död för kvinnor, men kanske inte för de kvinnliga professorerna. Jag skulle vilja ta upp en annan sak som Inger Davidson sade, nämligen att professurerna skulle tillsättas av kompetenta sökande av underrepresenterat kön, men inte den som var mest kvalificerad. Jag undrar varför den akademiska världen skall vara en skyddad verkstad. I övriga arbetslivet finns det i dag ingen som ifrågasätter positiv särbehandling eller att vi t.ex. försöker rekrytera och tillsätta kvinnliga chefer som är kompetenta sökande av underrepresenterat kön, men kanske inte de mest kvalificerade. Det är accepterat överallt annars i arbetslivet, men dock inte i den akademiska världen.
Fru talman! Jag tror inte att skillnaden blir så stor att den gäller liv och död om vi tillsätter dessa 30 professorstjänster på ett annat sätt än man gör normalt. Jag tror inte alls att det får så stor betydelse. Det är betydligt viktigare att vi vidtar alla de andra åtgärder av vilka vi har räknat upp flera stycken. De skall på lång sikt och förhoppningsvis också på litet kortare sikt än tidigare leda fram till att kompetenta kvinnor får de tjänster som de är berättigade till. Man går faktiskt ett steg längre när det gäller praxis, dvs. att tillämpa jämställdhetslagen. Tidigare har man sagt att en person av underrepresenterat kön med i stort sett samma kompetens som den mest kvalificerade skall kunna få företräde. Men här talar man om ett slags behörighet som på ett sätt inte räcker. Professorstillsättningar är så speciella. Det handlar om att samla på sig meriter. Det kan bli så att en person som kanske har samlat meriter under väldigt kort tid utnämns till professor, medan en som har samlat meriter i tio år ställs åt sidan. Det blir alltså en mycket skevare bild i just detta sammanhang än i många andra. Det brukar som sagt inte vara den skillnaden som man för fram annars när man tillämpar jämställdhetslagen.
Fru talman! Då har nog Inger Davidson och jag uppfattat jämställdhetslagen på olika sätt. I min del av arbetslivet har man valt en kompetent sökande när man har tillämpat positiv särbehandling. Man bestämmer vilka kvalifikationer man vill ha och tar sedan en kompetent sökande av underrepresenterat kön, även om någon av det överrepresenterade könet är mycket mer kompetent eller kvalificerad. Jag tycker att det är märkligt att just den akademiska världen skall vara en skyddad verkstad. Inger Davidson säger att det är speciella meriter och en speciell tillsättning. Vi i Vänsterpartiet vill ändra på det. Vi tycker inte att den akademiska världen skall vara en skyddad verkstad längre, just därför att det handlar om så många viktiga saker och om att förändra hela samhället. Nog tycker jag att den akademiska världen tillhör arbetslivet. Den skall behandlas som övriga arbetslivet.
Fru talman! Det tycker jag också. Jag tycker att man skall tillämpa jämställdhetslagen, men jag tycker att man skall göra det så som man har gjort hittills och inte gå ett steg längre. Det är det man gör. Vi menar att det är fel. Man skall inte utse någon till professor om det är stora skillnader i kvalifikationerna. På den nivån måste det faktisk vara så, att den som är mest lämpad också får utses. I stället handlar det om att se till att det blir massor av kvinnor som är mest lämpade. Jag tror inte att det är några problem om vi använder oss av alla de andra möjligheter som vi har räknat upp. Då kommer det att bli ett förhållande i den akademiska världen - det kan det bli på ganska kort sikt om vi förändrar snabbt - som gör att vi får högkvalificerade kvinnor och att de blir de mest kvalificerade. Det kommer inte alls att vara några problem. Det är jag övertygad om.

Fru talman! År 1842 stadgades om allmän folkskola i Sverige. Varje socken och stadsförsamling skulle ha minst en fast skola. Den undervisning som där erbjöds skulle även gälla flickor. Detta var den första undervisningen för flickor som samhället ordnade. För pojkar hade det under ett par århundraden funnits pojkläroverk. I början av 1860-talet gavs så rätten för flickor att avlägga studentexamen. Då flickorna inte erbjöds någon plats på läroverken fick de avlägga examen som privatister. År 1883 disputerade den första kvinnan i Sverige. 1937 fick vi den första kvinnliga professorn. Då hade flickorna och kvinnorna funnits i det svenska utbildningsväsendet i nästan 100 år. Nästan 100 år hade det tagit innan den första kvinnan släpptes fram till en topposition i vårt utbildningsväsende. 100 år! År 1937 fick vi den första kvinnliga professorn. I dag, 58 år senare, innehar 147 kvinnor professur. Det är 146 fler än 1937. Dessa kvinnor utgör 7 % av det samlade antalet professorer i ett utbildningsväsende som faktiskt omfattar alla. Vad beror detta på? Beror det på sämre intellektuella förutsättningar för kvinnor att ägna sig åt studier och forskning? Jag tror inte att någon i dag ansluter sig till denna förklaring. Fru talman! I 150 år har flickorna funnits i klassrummen tillsammans med pojkarna. De har funnits där, men har de någonsin fått den uppmärksamhet som pojkarna fått? Har de någonsin blivit synliggjorda på samma sätt som pojkarna blivit? Skolan har alltid funnits mitt i byn. Skolan har alltid verkat mitt i samhället. Den har speglat samhällets värderingar. Skolan prioriterade därför länge öppet pojkarnas behov. De skulle bära upp samhället som ledare och betald arbetskraft. Samhället har förändrats. Kvinnor deltar i dag aktivt i samhällets styre och i arbetslivet som betald arbetskraft. Skolan prioriterar inte i dag öppet pojkarna, men i den sublima undervegetationen finns ett manligt synsätt kvar av tradition, av vana, svårare att se och greppa, men dock. Fortfarande läggs ofta undervisningen upp efter pojkarnas behov och villkor. Lärarna ägnar mer tid åt pojkarna. Läromedlen är fyllda av pojkarnas värld och pojkarnas erfarenheter. Flickorna känner att bildningssystemet är pojkarnas men att de faktiskt också får befinna sig där. Framför allt är matematik, teknik och naturvetenskap pojkarnas värld, och när flickorna i gymnasiet får möjlighet att lämna den världen gör de det. Men matematik, teknik och naturvetenskap är i dag basen för tänkandet i vårt samhälle. Från dessa sektorer emanerar utveckling och problemlösning. Dessa sektorer växer sin nu ännu större och bredare i det kunskapssamhälle vi inträtt i. Dessa sektorer skapar varje ny generations världsbild. Det är därför allvarligt att hälften av befolkningen, kvinnorna, här är så dåligt företrädda. Män drar sina slutsatser i en manlig värld. Perspektivet blir snett och slutsatserna för snäva, som Ulla Hoffmann så ingående gav exempel på. Jämställdhet måste lyftas fram som en pedagogisk fråga och ett kunskapsområde. Det är viktigt att initiera och stödja forskningsinsatser som har sin utgångspunkt i den pedagogiska processen i klassrummen. En sådan forskning skulle gynnas av ett arbete över institutionsgränserna. Vi delar regeringens uppfattning att arbetet för en ökad jämställdhet inom bildningssystemet går för långsamt. De borgerliga ledamöterna i utskottet gör det också, till en viss gräns. Den gränsen går vid grinden till bildningssystemets maktpositioner, varifrån forskningens prioriteringar och forskningens utveckling styrs. När det gäller att fatta beslut om konkreta åtgärder för att snabbare öka antalet kvinnliga forskare är det slut på samsynen. Fru talman! Låt oss vandra upp i den akademiska hierarkins trappa. Vi har i dag drygt 250 000 studenter i Sverige. Av samtliga studerande är mer än hälften kvinnor. Två tredjedelar av lärarna och forskarna är emellertid män. Rektorerna vid de statliga högskolorna är till 78 % män. Prefekterna, som i sin egenskap av institutionschefer har stort inflytande vid lönesättning av lärare och fördelning av doktorandtjänster, är till 88 % män. Dekanerna och prodekanerna, som har stor makt över universitetens hela verksamhet är till 90 % män., och landets professorer är till 93 % män. Vi delar regeringens uppfattning att det nu är hög tid att starta arbetet för en ökad jämställdhet i bildningssystemet. Vi ställer oss bakom regeringens förslag att som en engångsåtgärd anvisa medel för inrättande av nya professurer för att åstadkomma en jämnare könsfördelning. Pengarna räcker till ca 30 tjänster. Ingen behöver känna makten rubbad. Vi ökar antalet kvinnliga professorer från 7 % till 8,2 %. Vi anser vidare liksom regeringen att positiv särbehandling bör tillämpas vid tillsättandet av dessa tjänster. Detta skall ses som ett första steg mot att uppnå målet att bägge könens andel av professurerna vid högskolan skall uppgå till minst 40 %. Sådana mål bör inte finnas bara för professorer utan även för andra tjänster som lärare och forskare inom högskolan. Det är den delen av propositionen som är den viktiga delen. Därför är det väldigt glädjande att alla partier utom ett står bakom den målsättningen. För att nå detta mål krävs ett långsiktigt arbete med att öka kvinnors möjlighet att skaffa sig den kompetens som dessa tjänster kräver. Vi ställer oss därför bakom regeringens förslag till extra åtgärder för att stimulera kvinnor att avlägga doktorsexamen. Vi ställer oss också bakom regeringens avsikt att öronmärka pengar för postdoktorala stipendier för kvinnliga forskare. Vi anser det som mycket viktigt att underlätta för kvinnor att skaffa sig internationella meriter. På detta sätt förbättrar vi ju möjligheterna för kvinnor att konkurrera med män om forskartjänster. Hur kan dessa förslag till åtgärder skapa ett sådant ramaskri i debatten? Först 1937 fick vi den första kvinnliga professorn. I dag 58 år senare har vi ökat detta antal till 147. Dessa kvinnor utgör 7 % av det samlade antalet professorer i landet. Tillåts denna ökningstakt att fortsätta har vi uppnått nämnda 40-procentsmål om ett par hundra år, som flera talare har sagt tidigare. Det som borde uppröra och skapa ramaskriet i debatten är väl den brist på jämställdhet som finns i bildningssystemets högre sfär. Vi vill förhindra en fortsatt negativ särbehandling av kvinnor i forskarsammanhang. Ett större antal kvinnor måste ta del av styrningen av forskningsinriktning och utveckling. Flickorna i vårt utbildningsväsende behöver fler kvinnliga intellektuella förebilder för att se på forskning som också en kvinnlig del av samhället. Fru talman! Jag vill som avslutning läsa följande ur protokollet från Europaparlamentets sammanträde den 16 mars 1995: "3. Parlamentet beklagar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade på beslutsfattande poster inom den ekonomiska, sociala och kulturella verksamheten. 4. Parlamentet anmodar de europeiska medlemsstaterna i deras egenskap av arbetsgivare att ställa upp mål i siffror för rekrytering av kvinnor till ansvarsposter." Det är just detta det handlar om. Det är därför beklagligt att dessa strävanden möts av Moderaterna med argument som att det är fundamentalistisk feminism som kräver förändring på ett högljutt och aggressivt sätt. Jag vill med hänvisning till det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Majléne Westerlund Panke har gjort en historieskrivning som jag helt håller med om. Den var dessutom väl formulerad. Problemet i stort håller vi miljöpartister också helt med om. Däremot kan vi inte dela förvåningen när det gäller ramaskriet. Det är naturligtvis inte ett skri över någon stor orättvisa. För alla oss som arbetar för ökad jämställdhet är det en farhåga som ofta har uttryckts relativt milt, att det inte gagnar kvinnorna och att det inte ökar jämställdheten. Fru talman! Nu sade Majléne Westerlund Panke att när det gäller konkreta åtgärder för ökad jämställdhet är det slut på samsynen. Det är inte alls så. I varje fall inte för Miljöpartiets del. Vi beklagar att det saknas en lång rad konkreta åtgärdsförslag i regeringens proposition. I stället har vi i stort sett bara fått tre punkter där man lägger in pengar för öronmärkta tjänster på tre nivåer. Det tycker vi är synd. Vi har fått en debatt som är sned. Den skulle ha fokuserats på de verkliga orsakerna till varför det ser ut på det här sättet. Kvinnorna behöver ett ordentligt aktivt stöd för att situationen skall bli bättre. Det är alltså en farhåga för att era förslag är alltför magra och alltför dåliga som gör att debatten tar fart från vår sida.
Fru talman! Jag tycker att det är besvärande att man redan i den här debatten har misstänkliggjort de 30 professorer som kommer att inneha de öronmärkta professurerna. Redan innan man vet vilka kvinnor som kommer att inneha dessa professurer har man kallat dem för ett B-lag. Jag tycker att detta är det mest förnedrande för kvinnorna i den här debatten. Redan innan man vet vilka kvinnor som kommer att inneha professurerna är de stämplade som mindre kompetenta, mindre kvalificerade och mindre meriterade än männen. Vi har tillstyrkt regeringens konkreta förslag på åtgärder när det gäller fördelning av medel. Men som jag betonade i mitt anförande är det faktiskt inte de 30 professurerna som är det viktigaste i det här förslaget. Det viktigaste är 40-procentsmålen. Med den avreglering som har skett av universitets och högskolors verksamhet förväntar vi oss att man på universitet och högskolor kommer att utarbeta metoder för att uppnå dessa 40-procentsmål. Jag utgår också ifrån att man nogsamt kommer att följa upp och utvärdera de förslag till förändringar som varje universitet och högskola är skyldiga att göra. Vi har uttalat ett nationellt mål på 40 %. Vi har inte talat om när detta mål skall vara uppfyllt - bara att det skall uppfyllas.
Fru talman! Vi hade önskat oss litet mer. Vi skulle ha velat veta hur man uppnår dessa 40 %. Det är klart att man kan säga att universiteten får klara av detta själva, men det är alldeles uppenbart att man skulle ha kunnat komma med konkreta förslag som skulle ha fört frågan betydligt längre. En del av de prutningar som görs i propositionen drabbar ju kvinnorna hårdare än männen. Detta måste ju uppmärksammas. Jag tror inte att vi har misstänkliggjort något, i alla fall inte från Miljöpartiets sida. Vi har i stället påpekat att om det nu är så att regeringens förslag går igenom, vilket är det troliga, är det väl lämpligt att inrätta dessa 30 professurer på områden där vi redan har framstående och kvalificerade kvinnliga forskare. Det är ingen konst att leta reda på 30 sådana inom områden som är deras specialområden och inrätta professurerna där. Det är ingen som på något sätt misstänker att det skulle leda till en tokig väg. Däremot är det mindre bra att man, som regeringen har föreslagit, skulle inrätta dem på de områden där det finns få kvinnor representerade, dvs. där det inte finns särskilt väl meriterade kvinnor. Det skulle möjligen kunna leda till ett sådant B-lag som några har talat om. Jag har inte använt den termen i debatten tidigare. Det känns litet främmande. Men risken finns, och det finns goda skäl att uppmärksamma detta och titta på dessa tjänster på ett litet annat sätt. Det finns erfarenheter från andra länder där man gör den här typen av åtgärder som visar att det inte alltid blir så lyckat. Jag tror att det vore bra med en viss försiktighet, inte minst med tanke med de kvinnliga professorer som sedan skall jobba.
Fru talman! Jag vet inte om Gunnar Goude har läst den skrivning som finns i betänkandet, men jag skall göra det. Då blir kanske oron mindre. Där står ordagrant: "Det är därför angeläget att inrättandet av de nya professurerna sker i samverkan mellan forskningsråden och universitet och högskolor." Dessa "bör ges ansvaret för att i samråd --- fastställa inriktning och placering av de nya professurerna. Härvid skall ämnen väljas där könsfördelningen bland professorerna nu är ojämn och där en förstärkning också är motiverad från forskningens och forskarutbildningens utgångspunkter. Vid valet av ämnen för de nya professurerna skall även beaktas att det finns kvalificerade presumtiva sökande som tillhör det underrepresenterade könet."
Fru talman! Vi moderater har inte misstänkliggjort de kvinnor som skall tillsättas på dessa tjänster som mindre meriterade. Det har faktiskt regeringen gjort i sitt förslag. Den säger att de skall tillsättas även om de inte har samma kompetens som andra. Även om de är mindre meriterade skall de tillsättas. Jag tycker att det är en självklarhet att de kommer att vara mindre meriterade. Det handlar inte om något misstänkliggörande. Man skall hålla isär olika saker här. Detta behöver inte innebära att det blir dåliga professorer. Det kan mycket väl bli bra även om de kanske inte har hunnit med en fullständig meritering ännu. Majléne Westerlund Panke har redan berört ett av de stora problemen här. Vissa saker är vi ju överens om, t.ex. historieskrivning osv. Det har vi ingenting att invända mot. Det har varit en mycket tragisk utveckling för kvinnorna, inte bara inom utbildningsväsendet, utan även på arbetsmarknaden och överallt. Den har så småningom börjat rättas till på olika sätt. Nu har vi hunnit till ett yrkesområde där kvalificeringen till dessa tjänster är utomordentligt långsträckt. Det tar många år innan man kommer dit. Efter studentexamen eller motsvarigheten tar det ytterligare 20-30 år innan man blir professor. Det betyder att kvinnorna inte har kommit fram dit ännu. Det är mycket tragiskt att kvinnor inte ägnar sig åt matematik, teknik och naturvetenskap på det sätt som vi skulle önska. Alla skulle vilja ha fler kvinnliga professorer inom dessa områden. Men situationen är inte lika illa överallt. Det finns vissa områden där det finns gott om kvinnor. Det börjar t.ex. bli allt fler kvinnor bland språkprofessorerna i landet. Det finns många andra områden där kvinnor är mycket framstående. Men ni siktar in er på den grupp där det finns katastrofalt litet kvinnor, i och för sig med rätta, men man skall inte ta till brösttoner här. Jag tycker att man skall göra något åt detta. Man måste se till att få fram dessa kvinnor på ett tidigare stadium så att de blir meriterade för tjänsterna.
Fru talman! Jag tycker att det är beklagligt att höra det argument som nu upprepas igen, nämligen att det inte finns några kompetenta kvinnor. Jag känner nämligen igen det från diskussionerna i det politiska livet. Där började man med att säga, när kvinnor ville komma fram, att det inte fanns några kvinnor. När det visade sig finnas kvinnor, sade man att det inte fanns några kompetenta kvinnor. Jag tycker att man fortfarande befinner sig på den nivån när man diskuterar den här frågan. Jag tycker att moderaternas partimotion i den här frågan andas ett kvinnoförakt. Där säger man att regeringens synsätt är nedvärderande mot kvinnor och mot de forskningsinstitutioner där ett viktigt vetenskapligt arbete utförs. Vad i Herrans namn - förlåt uttrycket - menar man? Blir det inget viktigt vetenskapligt arbete om det kommer kvinnor till institutionen? Detta kan paras ihop med det synsätt som finns i moderaternas valanalysgrupps beskrivning av problemet kvinnor och makt. Där säger man: Vi är säkra på att det är möjligt att öka det kvinnliga deltagandet i den moderata politiken utan att ge avkall på kvalitetskraven. Här finns ett samband i synen på kvinnor och ansvarsfulla poster i samhället.
Fru talman! Jag vill fortfarande poängtera att det faktiskt inte är vi som har föreslagit att kvinnor skall kunna vara mindre meriterade än män, utan det är ni själva. Därför är situationen som den är i dag. När man ser på utnämningar av professorer under senare tid, visar det sig att andelen kvinnor som söker i stort sett motsvaras av andelen kvinnor som får professurer. Om man bara får 5-10 % kvinnliga professorer inom ett visst område beror det på att siffran ungefärligen motsvarar antalet sökande kvinnor. Om kvinnorna bara söker så får de jobben. I en artikel hade man gått igenom de 30 senast tillsatta professurerna vid Uppsala universitet och funnit att 3 kvinnor hade tillsatts sedan 1988, dvs. 10 %. Men det var bara 20 kvinnor som hade sökt, dvs. 8,2 %. Om siffrorna stämmer, vilket jag inte vet, är kvinnorna t.o.m. något överrepresenterade vid tillsättningen. Det är ett litet material, som inte är värt särskilt mycket, men så kan det också se ut.
Fru talman! Vi har kommit in på ett annat problemområde som hänger intimt samman med det som vi tidigare har diskuterat, nämligen att kvinnor inte söker professurer. Varför gör de inte det? Jo, därför att det oftast redan vid utannonseringen av professuren i fråga är möjligt för alla med inblick i den akademiska världen att räkna ut vem som skall ha den. Annonsen är nämligen i regel så konkret och snävt skriven när det gäller önskemålen om hur den kommande professorn skall vara, att det klart framgår vem som skall ha professuren. Det är oftast en man. Specialprofessurer är inte något särskilt ovanligt i vårt land. Ofta begär t.ex. näringslivet att en professur skall tillsättas inom ett visst område. Då skriver man en väldigt snäv annons för att det skall passa en person som man i stort sett redan har utsett. I regel är det män som får dessa tjänster. Vi kan alltså tala om positiv särbehandling även i detta fall.

Fru talman! Denna proposition heter Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningen, och flera talare har påtalat att den ju handlar om hela utbildningssystemet och om många olika frågor. Propositionen handlar också om att försöka bryta ett mönster som finns i vårt samhälle, där traditionsoch könsrollsbestämda val avgör mäns och kvinnors utbildnings och yrkesval. Därför handlar det också ytterst om att bryta den segregation som fortfarande finns på den svenska arbetsmarknaden. Vi vet alla vilka följder denna segregation får, bl.a. att kvinnor oftast återfinns i låglönegrupperna. Detta är en svår och omfattande åtgärd, som kräver många års arbete. Vi kan i dag se att det finns mycket att göra också i vår skola, och det råder enighet om detta. Men det går ju, vilket både Ulla Hoffmann och Majléne Westerlund Panke har påpekat, en gräns för den enigheten när man kommer in på den akademiska världen. Det är att märka, att just den akademiska världen är den mest mansdominerade av alla utbildningssystemets delar. Att diskussionen om just detta blir så intensiv beror kanske på att det också handlar om makt. Kunskap är makt. I vårt vetenskapsberoende samhälle ger det makt att inneha en ledande forskningstjänst. Det ger möjlighet att delta i den allmänna debatten, det öppnar dörrar som annars skulle vara stängda och det ger inflytande i samhället långt utöver vetenskapsrollen. Det är därför denna debatt är så viktig. Det är verkligen inte bara en akademisk fråga, om uttrycket tillåts. Den har effekter på hela samhället. Ulla Hoffmann och Majléne Westerlund Panke har påpekat detta. Många har i debatten pekat på att frånvaron av kvinnor på professurerna och de högre forskningstjänsterna inte bara påverkar forskningen, utan också undervisningen och relationen mellan mäns och kvinnors studieval. Jag tycker att detta i det stora hela har varit en mycket stimulerande och bra debatt. Det råder inget tvivel om att denna proposition och den debatt som den har dragit i gång har satt i gång en process utöver de rent konkreta förslagen. Ingenting kommer längre att vara sig riktigt likt i den traditionellt mansdominerade akademiska världen; det tror jag faktiskt att man vågar påstå. Alla partier utom Moderaterna har ju ställt sig bakom det kanske viktigaste förslaget i propositionen, nämligen kravet på högskolorna att ställa upp mål avseende könsfördelningen bland de nyrekryterade professorerna. De målen kommer för första gången att anges vid budgetpropositionen inför 1996, inför budgetåret 1997 och inför den kommande treårsperioden. Om dessa mål skall infrias kommer det självfallet att krävas betydande åtgärder av högskolorna, liksom möjlighet att utnyttja jämställdhetslagens bestämmelser om positiv särbehandling. Det är den fråga som har blivit mest kontroversiell. Man kan naturligtvis fråga sig hur påpekandet av att man kan tillämpa en lag som funnits i snart 15 år kan förorsaka en så intensiv debatt. Att Moderaterna går emot detta tycker jag på ett sätt är ganska naturligt; det gick som ensamt parti emot jämställdhetslagen på den här punkten när den antogs 1979. Moderaterna har aldrig varit för jämställdhet när det har kommit till kritan. Det har debatten under decennier visat, alltsedan debatten på 60 talet om att avskaffa sambeskattningen. Mer svårförståeligt är det att Centern och Folkpartiet slår följe med Moderaterna. Men det måste sägas att Centern har avgett en reservation som i praktiken innebär samma sak som positiv särbehandling. Man vill bara ge den en annan form, nämligen att öppna möjligheten till instiftande av professurer som i praktiken skall vikas för kvinnor. Detta är också en form av positiv särbehandling, om än inte just i lagens form. Något som bekymrat och förvånat mig är att Folkpartiet har intagit denna position. Det var ju Folkpartiregeringen som lade fram propositionen om jämställdhetslagen. Conny Sandholm talade om en solförmörkelse, men jag har en känsla av att den har drabbat Folkpartiet. Det tycks ju som om inte ens Folkpartiets ordförande känner till vad lagen innehåller, att döma av hennes uttalanden. Jag måste fråga Folkpartiet: Är det så att man skall tolka ert och de andra borgerliga partiernas ställningstagande i denna fråga som att ni vill att jämställdhetslagens bestämmelser om möjlighet till positiv särbehandling skall gälla på samhällslivets alla områden, utom just i det akademiska livet? Det måste vara innebörden av ert ställningstagande. Hur kan det komma sig att Folkpartiet, som under så många år har arbetat för jämställdet och som har gjort ett utmärkt arbete också när det gäller den högre utbildningen genom Margitta Edgren, intar en sådan position? Detta, om något, måste ju vara en sorts solförmörkelse, eller möjligen ett utslag av den jämställdhetstango som Conny Sandholm talade om - ett steg framåt och två, möjligen tre, steg tillbaka. Man kan naturligtvis fråga sig hur det kan komma sig att förslaget har väckt en sådan debatt. Om man ser till debatten över hela landet och inte bara läser Svenska Dagbladet, visar det sig att det är ganska jämt fördelat mellan dem som tycker att förslaget är bra och dem som ogillar det mer eller mindre mycket. Min övertygelse är att orsaken till att det här har väckt en sådan debatt i det akademiska livet är att förslaget har fyllt sin funktion. Det är egentligen ett obetydligt förslag; det handlar om 30 tjänster. Inte ens den mest rabiata kvinnomotståndare i det akademiska livet kan egentligen känna sig hotad av dessa 30 Orsaken till att det har väckt sådan debatt är att det hotar den akademiska självbilden, föreställningen om att dessa tjänster utses efter en högre vetenskaplig, ja, nära nog gudomlig skala och sanning. Så är det inte. Det är snarare så, som docenten och forskaren Ulla Wikander uttryckte det i en artikel, att det ofta är slump, relationer och utvaldhet som i hög grad bestämmer urvalet av professorer. Det är helt uppenbart att det finns situationer där en person är oerhört meriterad. Inger Davidson talade om detta och frågade om en person som är betydligt mer meriterad verkligen skall få stå åt sidan. I så fall tillämpas ju inte den här bestämmelsen. Det framgår alldeles klart av vad som står i propositionen. Det framgår också klart av den lagtolkning som har gjorts av kammarrättslagmannen Margit Kärrström i den utvärdering av jämställdhetslagen som gjordes för ett antal år sedan. Det här har skakat om föreställningen om de objektiva principerna. Nu har dessa objektiva principer hittills i stor utsträckning inneburit i sin tillämpning att det är män som utses. Det finns så många exempel på detta. Det går inte att blunda för att det är förhållandet. Det är också på det sättet att kvinnor inte söker tjänster därför att de vet att de inte har någon chans - inte på grund av att de nödvändigtvis har sämre meriter, utan därför att de som gör bedömningarna i de här församlingarna helt enkelt inte uppskattar eller värderar deras meriter på samma sätt som när det gäller männen. Det är där vi står i dag. Det är därför vi har den här situationen. Det är därför som det krävs krafttag. De krafttagen gäller naturligtvis inte bara detta; jag vill ge dem som har påpekat detta alldeles rätt. Det är massor med åtgärder som krävs. Dit hör naturligtvis också att kvinnor skall vara med och vara väl representerade i Tjänsteförslagsnämnden, sakkunniga och andra grupper, så att det sker en annan sorts meritvärdering. Ytterst är det ändå på det sättet att det är den rådande ordningen i dag som bara är illusoriskt könsneutral. Den ordningen innebär, bortsett från allt övrigt, bortsett från rättviseaspekter och mer ideologiska aspekter, ett väldigt mänskligt kompetensslöseri. Det är i själva verket majoriteten, männen, som är positivt särbehandlade. Det är, för att citera jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus, den negativa särbehandlingen av kvinnor som är "roten till det onda".

Fru talman! Nej, vi tar inte avstånd från lagen, Carl Tham. Vi läser inte heller bara Svenska Dagbladet. Vad vi ville var att finna vägar till en bredare lösning och få en dialog. Den möjligheten såg jag i utskottet bland majoritetens företrädare, men jag tolkade det så att det fanns en propp längre upp som var hindret på de vägarna. Jag tyckte att det hade varit bra om vi hade hittat en väg som eliminerar de svårigheter som kan uppstå just med den skrivning som finns i propositionen. Det var beklagligt att vi inte hittade den vägen. Det är inte att motarbeta jämställdhet. Det är synd, Carl Tham, om vi skall förstöra den samsyn som finns i de stora målsättningarna med en raljerande debatt.
Fru talman! Jag måste säga att jag blev oerhört överraskad över att Folkpartiet intog den här ståndpunkten. Det hade varit naturligt, med tanke på Folkpartiets traditioner och särskilt med tanke på att det var Folkpartiet som lade fram den här lagen, att Folkpartiet hade stött det här förslaget. Varför skall jämställdhetslagen inte kunna utnyttjas just på det akademiska området, när den skall kunna tillämpas på alla andra samhällsområden? Det är ändå en ganska viktig fråga att besvara. Det råder ju inget tvivel om vad som gäller, utan det finns i lagtexten och i kommentarer. Jag skall gärna läsa upp vad Margit Kärrström, som verkligen är sakkunnig på det här området, skrev i sin kommentar till lagen på den här punkten. Den hade Folkpartiet säkert också kunnat läsa. Först citerar hon lagen och vad där står, och vidare säger hon: "Det bör understrykas att positiv särbehandling inte innebär att personer utan tillräcklig kompetens skall kunna tillsättas på grund av att de tillhör ett visst kön. Vad det gäller är att bland fullt kompetenta sökande välja en person som tillhör ett underrepresenterat kön, trots att det finns mer kompetenta sökande av det andra könet." Det är vad som står i kommentaren till lagen. Det hade varit mycket enkelt för Folkpartiet att ta reda på det. Jag tror faktiskt att orsaken till att det inte blev den samsyn med Folkpartiet som jag hade förutsett var att man möjligen i högre echelonger i Folkpartiet trodde att det skulle vara tacksamt att driva ett motstånd mot det här förslaget. Jag tror att det var ett allvarligt misstag.
Fru talman! När det gäller Folkpartiet och jämställdheten vet Carl Tham att vi har engagerat oss väldigt mycket och är stolta över den lagstiftning som finns. Men det har gått snett i den skrivning som Carl Tham hänvisar till. Vi tillämpar naturligtvis lagen - det är självklart.
Fru talman! Det är konstigt att Conny Sandholm säger att Folkpartiet är stolt över den lagstiftning som finns, när man inte vill tillämpa den. Det är för mig en något gåtfull position. Men all right! Jag tycker ändå att det finns goda förutsättningar för en samverkan med Folkpartiet kring de här frågorna. Det är alldeles riktigt, som Conny Sandholm säger, att Folkpartiet har varit pådrivande under många år. Jag vill gärna betrakta samgåendet med Moderaterna just på den här punkten som en tillfällig lapsus.
Fru talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga som gällde doktorandtjänsterna, men jag fick inget svar. I de beslut som fattades tidigare öppnade man för möjligheten att återinföra utbildningsbidrag, och nu tillför man resurser för kvinnliga doktorandtjänster. Man tar alltså med den ena handen och ger med den andra. Jag skulle gärna vilja veta om det nu görs någon bedömning från regeringens sida av hur den samlade effekten blir ur jämställdhetsperspektiv av den åtgärden. Sedan har jag en annan fråga, som möjligen är något mindre men som jag trots allt skulle vilja ha svar på. Den berör SLU. Jag har utgått från att det är självklart att även det universitetet ingår i de här satsningarna. Men vi fick ett brev till utskottet den 4 maj från Jordbruksdepartementets statssekreterare där hon skriver att hon "ser det som angeläget att de åtgärder som kommer att vidtas och de medel som skall reserveras för detta ändamål kommer SLU till godo". Därför vill jag fråga utbildningsministern om också jämställdhetsarbetet kommer SLU till godo. Det är mina två frågor.
Fru talman! Beträffande den första frågan, om doktorandtjänsterna och utbildningsbidragen, har detta diskuterats här i kammaren vid flera tillfällen tidigare. Jag skall inte förlänga debatten här i kväll med att gå in på den frågan igen, men låt mig säga några saker. Orsaken till att vi har öppnat för den här möjligheten är att vi vill erbjuda möjligheter för flera doktorander. Problemet var nämligen att doktorandtjänsterna var slut på många håll och inom många områden, och det omöjliggjorde för många doktorander att över huvud taget få något stöd för sina studier. Det var därför den åtgärden vidtogs. I ett läge när inga andra än trollkarlar kan åstadkomma några nya pengar var det nödvändigt att göra en prioritering, och vi gjorde den här. Det finns ingenting som säger att detta ensidigt kommer att ha effekt för kvinnor. Det har hävdats i debatten, men det finns inget underlag för det påståendet i dagsläget. Men vi skall naturligtvis noga följa utvecklingen - det är självklart. Det är alltså orsaken till att den här åtgärden har införts. SLU berördes ju inte i propositionen. Jag kan gärna medge att det kunde ha varit önskvärt att så hade skett. Vi får se vad som kan göras när vi hanterar det här regleringsmässigt. Det är självfallet vår strävan att det här arbetet skall bedrivas över hela det akademiska fältet. Jag vill tillägga att detta inte är sista ordet. Jag betraktar inte den här propositionen som någon slutpunkt utan snarare som en början på ett arbete som jag hoppas att vi skall kunna bedriva under flera år för att driva utvecklingen vidare på det här området.
Fru talman! Statsrådet sade på tal om doktorandtjänsterna att det bara är trollkarlar som får fram nya pengar i ett besvärligt statsfinansiellt läge och att det handlar om prioriteringar. Ja, det är just prioriteringar det handlar om!

Fru talman! I den senare frågan har jag ingenting att tillägga utöver vad jag redan har sagt. I den förra frågan är debatten nu också egentligen ganska genomgången. Det är ingen person - inte ens statsrådet, hur mycket han än vet - som kan säga exakt hur det här kommer att slå. Det är självklart att vi måste följa utvecklingen och, om det behövs, ingripa med åtgärder.
Fru talman! Vi i Moderata samlingspartiet är inte emot jämställdhet. Vi är däremot mycket emot kvotering, och kvotering är vi emot även så till vida att vi sannolikt är det enda parti som inte har officiell kvotering till politiska organ. Det gör att vi kan se våra kvinnliga politiker som absolut lika kvalificerade som de män som vi har i vårt parti eller mer kvalificerade än de. Det här är ett liknande problem. Här gäller det individer som skall representera på en hög nivå. Vi anser att det finns en rättviseaspekt som kommer före jämställdheten i det här fallet, och det av det enkla skälet att om man kvoterar in någon så måste man diskriminera någon annan. Vi menar att jämställdhetslagen i dag - det är i alla fall 16 år sedan den antogs - är en hygglig lag. Den är inte bra, men den är hygglig. Vi tror också på den. Men enligt den lagen kvoterar man in folk när meriterna är likartade. Men nu talas det högst tydligt om att man skall kvotera till professorstjänster och även andra tjänster vid sämre meritering. Det innebär att könet i sig skall vara den merit som man skall gå efter och ingenting annat. Då har man gått för långt. Då hänger vi inte med längre, och vi vill därför avslå propositionen om de 30 professorerna.
Fru talman! Jag tror ändå att den här diskussionen hade vunnit på att de som så intensivt är emot förslaget också hade tagit reda på vad som faktiskt gäller och även vad deras egna tidigare förslag innebär. Det framgick då väldigt tydligt att man kan ta en person med sämre meriter före en person som har formellt bättre kvalificerande meriter, nämligen om åtgärden är ett led i en positiv särbehandling som syftar till att främja jämställdheten i stort. Det är just den paragrafen som nu åberopas. Det är något helt annat än det som brukar kallas för att särskilt beakta jämställdhetsaspekten. Det är ett uttryck som normalt används vid statliga tjänstetillsättningar. Det innebär att en sökandes kön kan avgöra en tjänstetillsättning till förmån för en person av underrepresenterat kön om personen är lika eller i stort sett lika kvalificerad som sin medsökande. Detta är att, som det heter, särskilt beakta jämställdhetsaspekten. Det är någonting helt annat än den positiva särbehandlingen. De båda sakerna går naturligtvis i samma riktning, men positiv särbehandling är ändå någonting annat än att särskilt beakta jämställdhetsaspekten. Som jag sade i mitt anförande, fru talman, gick Moderaterna emot det här när det infördes, och ni är ju fortfarande emot det. Ni är emot det därför att ni tycker att jämställdhet är någonting som historiens egen gång så småningom skall få förverkliga. Jag noterade också att Hans Hjortzberg-Nordlund sade att det bara är Moderata samlingspartiet som kan betrakta sina kvinnliga riksdagsledamöter såsom varande lika kvalificerade som männen. Det var ett mycket intressant uttalande.
Fru talman! Jag kan förklara det sista litet tydligare genom att säga: Inte någon av våra kvinnliga riksdagsmän är sämre meriterad än männen i vårt parti.

Fru talman! Jag tycker att utbildningsministern delvis har bekänt färg. Han framställer nu den proposition som vi diskuterar som relativt betydelselös; han skildrar de 30 professurerna och de få tjänster som det är tal om på lägre nivåer som ganska små åtgärder. Egentligen har de redan fyllt sin funktion, nämligen så att det har rört om i den jämställdhetsdebatt som pågår. Det är väl en bra beskrivning, och det är väl bra att vi har fått debatten - jag kan hålla med så långt. Men jag tycker inte att det är någon bra början på den fortsättning som utbildningsministern annonserar; han sade att det här skall ses som ett första steg. Det är inte ett första steg i rätt riktning! Det är många här i landet - politiska partier, akademiker, forskare - som arbetar för jämställdhet. Jämställdhetslagen har funnits och varit i kraft i 15 år. Ingen är okunnig om de här problemen, och man arbetar på olika sätt. Det som nu hade behövts var en kraftfull samordning, t.ex. av den kvinnoforskning vi har. Man borde inriktat sig på just de ömma punkterna, de stora hindren för kvinnorna i forskarkarriären och i den akademiska karriären. Det handlar om sådana saker som universitetens stelhet, tjänstestrukturer och brist på instrument för självsanering. Det handlar om konkreta åtgärder för att hjälpa kvinnorna i karriären när det gäller handledning, möjlighet till finansiering av egen forskning, osv. Där tycker jag och Miljöpartiet att förslaget från regeringen är väldigt magert. Det är en brist på konkreta åtgärder där de skulle behövas och en brist på analys.
Fru talman! Det är möjligen bara i Gunnar Goudes inbillning som jag har hävdat att den här propositionen skulle vara betydelselös. Jag vill verkligen inte hävda att så skulle vara fallet. Jag hävdar däremot att detta inte är sista ordet, utan det kommer mera och det behövs mera. Det finns massor med saker som kan och bör göras och som inte nämns här. Åtskilligt måste göras av högskolorna själva. Med det system vi har är det ju högskolan och dess ledning och lärarna och studenterna tillsammans som nu måste arbeta med de här frågorna för att gå vidare och för att högskolorna skall få möjlighet att infria de rekryteringsmål som de nu skall sätta upp. Detta kommer att påverka hela strukturen. Det är det som är det fina med förslaget. Efter vad jag har hört och förstått av många möten ute på högskolorna är man i full färd med att diskutera hur man skall gå vidare. Det finns i dag ett helt annat intresse för de här frågorna än för bara något år sedan. Då kommer alla de här konkreta åtgärderna in. Sedan tillkommer att propositionen innehåller en rad konkreta åtgärder av det slag som ofta brukar efterlysas. Det heter ibland att positiv särbehandling inte är så bra och att vi i stället skall satsa på att få in kvinnor i Tjänsteförslagsnämnderna. Detta finns med i propositionen. Eller det heter att fler kvinnor behöver få chansen att få s.k. post-doc-stipendier. Också detta finns med i propositionen. Propositionen innehåller en hel lång rad av sådana åtgärder. Det är klart att man alltid kan säga att det behövs mer. Så kan man självfallet alltid säga. Jag menar ändå att det här är en mycket god början på ett arbete som nu måste drivas vidare hårt och som naturligtvis framför allt måste drivas ute på universitet och högskolor.
Fru talman! Jag vill inte väcka strid i denna fråga. Om utbildningsministern vill driva dessa frågor hårt är det bra, och om de konkreta förslagen blir fler vartefter tiden lider är också det bra. Det som jag ser som en liten risk är att en del av den här debatten, inte minst på grund av utbildningsministerns sätt att agera, har kommit att hamna litet fel. Man talar t.ex. om en positiv särbehandling av män. Man gör då en glidning som - för att uttrycka det milt - lätt uppfattas som om män vid tillsättning av tjänster skulle ges företräde framför lika kompetenta kvinnor, och det är helt enkelt inte sant. Det är inte grundregeln vid tillsättningen av tjänster, och det är inte där felet ligger. Det finns ytterst litet som skulle stöda en sådan tanke men väldigt mycket som stöder tanken att det inte är fråga om någon positiv särbehandling av män. Däremot har män mycket gynnsammare villkor för sina studier än kvinnorna har, och det är någonting annat. Det är viktigt att man håller isär detta, för annars kommer en motreaktion från universiteten, som lyssnar, hör och får en orättvis beskyllning. Risken är att en del av aktiviteten i den här debatten har uppstått på grund av man har uppfattat det som att man har fått orättvisa beskyllningar på en punkt som tyvärr är litet känslig. Det är min synpunkt på denna fråga.
Fru talman! Jag vill gärna medge att begreppet positiv särbehandling av män i det här avseendet inte är en juridisk formulering. Det är helt korrekt. Man kan emellertid inte hävda att det inte sker en i de flesta fall sannolikt omedveten men i vissa fall också medveten diskriminering av kvinnor i det akademiska livet. Det finns mängder av belägg för detta. Det allra mest betydelsefulla belägget är de faktiska realiteterna, verkligheten som den ser ut, det förhållandet att vi i många ämnen, i flertalet ämnen, har många kompetenta kvinnliga forskare på lägre nivåer. Det gäller t.ex. inom medicinen, där andelen kvinnor på lektorsnivå eller forskarassistentsnivå är 30-35 %, medan man däremot har 4 % kvinnliga professorer. Detta kan inte vara ett uttryck enbart av en högsta, vetenskaplig rättvisa, utan detta är ett resultat av ett akademiskt samhälle som har fungerat på ett visst sätt. Jag tror att propositionen och den debatt - den positiva debatt - som den har skapat kommer att leda till att man i framtiden ser på de här frågorna på ett helt annat sätt. Det var intressant att höra vad ordföranden i Medicinska forskningsrådet litet hjälplöst och på sitt sätt väldigt uppriktigt sade när han ställdes inför den avslöjande undersökningen om hur de kvinnliga sökandena hade sorterats bort från forskarassistentstjänsterna: Det bara blev så, det var nog en slump. Jag tror inte att någon ordförande i något forskningsråd kommer att säga så i framtiden, utan man kommer på ett helt annat sätt att vara medveten om att det krävs en vaksamhet och en medveten strävan för att korrigera de här förhållandena.
Fru talman! Jag tror att jag vågar påstå att alla i den här kammaren är för ökad jämställdhet. Vi har också i dag konstaterat att vi i långa stycken är rätt överens om hur vi skall nå dit. En punkt som vi diskuterar här i dag är vi emellertid oense om. Jag tror inte, vi kristdemokrater tror inte att det främjar jämställdheten om man specialdestinerar 30 professurer för kvinnor. Vi tror tvärtom att det kan få motsatt effekt, och vi förbehåller oss rätten att tycka det och att försöka påverka utbildningsministern och andra att ändra åsikt. Vi är inte heller de enda som tycker så här. Det är inte bara fem riksdagspartier som har reagerat på samma sätt, utan det har också stora delar av forskarvärlden gjort, och studenterna, SFS, alltså de som förhoppningsvis är de blivande professorerna, har gått emot det här förslaget. Det finns alltså ett starkt motstånd, men som vanligt - vill man kanske säga i det här sammanhanget - är det förslaget från regeringen som gäller. Detta går liksom inte att diskutera, utan det är det som är det allena saliggörande. I stället misstänkliggörs de som vill gå fram på ett annat sätt. Om det nu är så - och det är väldigt mycket som tyder på det - att det är slump och relationer och utvaldhet som styr en del av tillsättningarna, då är det det vi måste komma åt. Vi måste ta bort alla hinder, både synliga och osynliga, som gör att inte alla de kompetenta och välmeriterade kvinnor som finns fram släpps fram.
Fru talman! Jag har inte misstänkliggjort vare sig Inger Davidsons eller någon annans uppfattning i den här frågan. Jag har tillåtit mig att argumentera för den uppfattning som är regeringens. Vi anser nämligen att det här är en riktig åtgärd. Det är klart att man kan ha delade åsikter om detta. Det är också uppenbart att den diskussion som förslaget har lett till ute på universiteten och i det akademiska livet har blottlagt en hel rad förhållanden som inte bara har med jämställdheten att göra utan också med hur hela tjänstetillsättningssystemet fungerar, liksom den har blottlagt en hel rad andra intressanta aspekter som gäller själva forskningens och det akademiska livets struktur. Detta kan ge tankar för framtiden också i det avseendet. Det är därför jag vill hävda att den här debatten har varit konstruktiv. Självfallet respekterar jag dem som har en annan uppfattning om hur frågan bör drivas just på den här specifika punkten. Om man - och jag tänker då på det akademiska livet och kanske inte så mycket på riksdagen - har en annan uppfattning just i det här avseendet tycker jag att man kunde nöja sig med att konstatera detta och sedan säga att vi får se hur det går. Det har man emellertid inte gjort, utan man har utmålat de förskräckliga fasor som skulle följa av genomförandet av det här förslaget. Det är där överdrifterna har funnits och inte i de få inlägg som jag har gjort i det här sammanhanget. Jag är glad över att konstatera att det här i kammaren - möjligen bortsett från moderaterna - finns en betydande enighet om det mesta i propositionen. Detta gäller ju inte på alla områden, så det får vi notera som en framgång för riksdagens strävan att åstadkomma en ökad jämställdhet också inom det akademiska livet.
Fru talman! Också jag tror att själva debatten har varit nyttig. Det behöver röras om i de här frågorna, och det har ju verkligen skett. Men överdrifter har gjorts från båda sidor, det vill jag verkligen hävda. Jag tror att enigheten hade kunnat bli mycket större - det är det jag vill framhäva här - om regeringen hade varit beredd att lyssna och göra en förändring, nämligen att slopa just det här symbolförslaget, som vi är så övertygade om får motsatt effekt. Regeringen menar att denna symbol skall främja hela jämställdhetsarbetet. Vi från fem riksdagspartier och väldigt många andra tror att den kommer att få motsatt effekt. Vi hade därför önskat att diskussionen här hade kunnat leda till en öppning för att detta förslag inte skulle ha funnits med. Vi skulle då ha kunnat gå vidare med jämställdhetsarbetet på enad front, och det tror jag hade varit mycket positivt.
Fru talman! Den här debatten börjar likna en debattyp som ganska ofta förekommer i riksdagen, nämligen en debatt om vem som är mest för samförstånd och vem som vidtar åtgärder som gör samförstånd omöjligt. Jag tror inte att vi kommer så långt i den debatten. Det är klart att vi på den här specifika punkten har olika meningar. På samma sätt som Inger Davidson förbehåller sig rätten att argumentera för sin mening så argumenterar jag för den mening som jag, regeringen och den majoritet som finns här i riksdagen har i denna fråga. Jag menar att förslaget om att tillämpa en lag som redan existerar och som införts just för att bidra till att främja jämställdheten är en fullt rimlig åtgärd också i det akademiska livet. Det är på den punkten som våra meningar skiljer sig. Vi får se hur det går. Jag är övertygad om att de här åtgärderna, naturligtvis tillsammans med andra, kommer att leda till att vi om i varje fall cirka fem, sex år kan konstatera att utvecklingen har blivit väsentligt mycket bättre och har gått åt rätt håll.

Fru talman! Till grund för regeringens förslag när det gäller jämställdhet i skolan ligger det arbete och de förslag som arbetsgruppen Kvinnligt och manligt i skolan presenterade för snart ett år sedan. Det gör mig naturligtvis särskilt glad, eftersom jag hade förmånen att som ordförande få leda arbetsgruppens verksamhet under nästan två år. I arbetsgruppen fanns personer med lång och omfattande erfarenhet av skola, lärarutbildning och forskning på detta område. Det finns anledning att framhålla att både regeringen och utbildningsutskottet i allt väsentligt delar och följer upp arbetsgruppens förslag. Det är en styrka för jämställdhetsarbetet i skolan att övertygelsen om vad som behöver göras delas av både den förra regeringen, som tillsatte arbetsgruppen, och den nuvarande. Jag skall därför fortsättningsvis koncentrera mitt inlägg till den del där vi moderater i utbildningsutskottet har haft en annan uppfattning är utskottets majoritet. Arbetsgruppen Kvinnligt och manligt i skolan kom fram till - och det bygger på den kunskap som 30 års jämställdhetsarbete i skolan givit - att det nu behövs för att förnya och förbättra jämställdhetsarbetet fördjupade kunskaper om könsskillnader och olikheter, ökad medvetenhet om könstillhörighetens betydelse för flickors och pojkars olika villkor och förutsättningar. Man måste komma bort från det kortsiktiga tänkandet med tonvikt på "matematisk" jämställdhet. Om pojkar inte väljer att utbilda sig till yrken inom vård och omsorg och flickor väljer tekniska yrken mindre ofta än pojkar, beror det inte på att det är fel på pojkarna eller på flickorna. Det är de djupt bakomliggande orsakerna som det är väsentligt att få belysta och få en djupare och bredare kunskap om. Majléne Westerlund Panke gör i sitt anförande sig till tolk för synsättet att pojkarna är jämställdhetsproblemet i skolan. Tidigare pekades flickorna ut som det stora problemet. Man försökte med olika informations och kampanjinsatser att få flickor att söka till bilmekaniska utbildningar, t.ex. genom att visa bilder på flickor i rosa overaller, man talade om tjejduschar i byggfuttar för att fler flickor skulle söka till byggteknisk linje osv. Jag tror att det är farligt att på detta sätt låta pojkar och flickor vara bärare av jämställdhetsproblemet i samhället. Problemet är ju att varken pojkar eller flickor får den undervisning och utbildning som de är i behov av och berättigade till. Jämställdhet i skolan måste därför ses som en pedagogisk fråga och ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. Det handlar om hur man som pedagog och pedagogisk ledare, utbildningsplanerare och ansvarig hanterar könsskillnader och könsmönster i skolan och i klassrummet. Då blir kunskap om jämställdhet i skolan en betydelsefull förutsättning och en grund för att planera skolans hela verksamhet. Det gäller fördelning av resurser och fördelning av timmar, skolstart, arbetsmetodik, läromedel m.m. Då är jämställdhet inte en specifik kvinnofråga eller en särskild angelägenhet för enbart kvinnor. Då är jämställdhet inte enbart en fråga för studie och yrkesorienteringen eller en yrkesgrupp i skolan. Då är den en pedagogisk fråga som berör alla och som alla som arbetar inom och med skolan har ansvar för. Detta synsätt, som arbetsgruppen presenterar, har fått ett starkt och massivt stöd från remissinstanserna. Många som vi i arbetsgruppen hade kontakt och överläggningar med under själva utredningsarbetet betonade betydelsen av att man på detta sätt ger jämställdhet i skolan för första gången en konkret innebörd. Man kände att man äntligen fick någonting konkret att ta på. Regeringen och utbildningsutskottet delar arbetsgruppens uppfattning att jämställdhet i skolan bör lyftas fram som en pedagogisk fråga och ett tvärvetenskapligt kunskapsområde, och det är mycket bra. Det innebär behov av översyn av både lärarutbildning, fortbildning och rektorsutbildning. Det innebär ökat behov av forskning och utvecklingsarbete om jämställdhet i skolan. Men mycket kan göras redan i dag i skolans vardagsarbete genom att skolan utnyttjar och använder resurserna på ett mer flexibelt och effektivt sätt med utgångspunkt i varje elevs behov, intressen och förutsättningar. Arbetsgruppen gav en rad exempel på hur detta kan gå till. Men vi moderater har både i motioner och i en reservation till betänkandet velat ge uttryck för att vi anser att både regeringen och utbildningsutskottets majoritet inte i alla delar är lika konkreta och tydliga som arbetsgruppen. Framför allt gäller det kunskapsdelen. Man skulle t.o.m. kunna säga att ni är litet väl fega. Könstillhörighetens betydelse och könsskillnader måste förstås och ses såväl utifrån kulturella, sociala och biologiska förklaringsmodeller som ur ett individ , grupp och samhällsperspektiv. Det är därför enligt vår uppfattning för snävt och otillräckligt att bara tala om genusforskning på skolans område. Skolan skiljer sig från annan verksamhet i samhället eftersom den arbetar med flickor och pojkar i ständigt utveckling och mognad. Att då välja bort det biologiska perspektivet ser vi mer som ett uttryck för att de ideologiska skygglapparna fortfarande sitter så hårt att man inte är beredd att bejaka en allsidig forskning på detta så viktiga område.

Fru talman! Vi har mycket ingående diskuterat just jämställdheten som en pedagogisk fråga, och vi betonar i betänkandet vikten av tvärvetenskaplig forskning i dessa frågor. Vi har hela tiden betonat kulturella och sociala skillnader, men jag håller med om att vi faktiskt, Chris Heister, hela tiden har skyggat inför den biologiska modellen, som ni kallar en ideologisk modell. Så till vida kan jag väl ge Chris Heister rätt att man t.ex. i USA under 70 och 80-talen lyfte fram det s.k. biologiska förklaringsmönstret. Då gör man detta litet grand till ett kusligt begrepp, eftersom man med detta mönster kan förklara i stort sett alla skillnader som biologiskt betingade och därför naturliga. Om det skulle vara på det sättet slår man ju faktiskt undan fötterna för hela jämställdhetsdebatten. Flickor och pojkar är olika och väljer olika yrken. Jag fick en viss känsla av att Majléne Westerlund Panke, när hon sade att kvinnor går in i vård och omsorg och att pojkar läser teknik litet grand ville säga so what? Det här är biologiskt betingat. Därför kan vi inte göra någonting. Så uppfattade vi det hela när man plötsligt satte vingar på den här forskningen. Under historiens gång har vi ju sett hur denna del av forskningen använts politiskt. Där är vi väldigt tveksamma.
Fru talman! Vi i arbetsgruppen hade, när vi påbörjade vårt arbete, i uppgift att gå igenom den kunskap och den forskning som finns på detta område. Man kan konstatera att forskarna, var och en utifrån sina teorier, kom fram till och var överens om att könstillhörigheten har betydelse både för hur vi bemöts och för hur vi bedöms i skolan. Alla var de överens om att könsskillnaden t.o.m. konserveras och förstärks i skolan. Alla var också överens, även biologerna, om att det går att göra något åt detta och om att skolan är viktig. Framför allt ansågs kunskaper på dessa områden vara viktiga. Det är också mot den bakgrunden som vi ansåg det vara oerhört betydelsefullt att tvärvetenskapligt få en grundläggande och fördjupad kunskap på detta område. Det är intressant att se hur väl de förslag som arbetsgruppen lade fram - man tog med också den biologiska mognadsutvecklingen - togs emot av remissinstanserna. Just vikten av fördjupade kunskaper och ett tvärvetenskapligt kunskapsområde betonades. Jag tror att det är oerhört viktigt och betydelsefullt att, för att både inse och se att man jobbar med jämställdhetsfrågorna i skolan som en pedagogisk fråga, inte välja bort en viktig del av den kunskap som behövs. Framför allt när det handlar om barn och ungdom som är i ständig utveckling och mognad är det viktigt att veta vad det är som händer med barnen; detta för att se till att den utbildning som barnen är i behov av och den undervisning som alla, oavsett om det är pojkar eller flickor, är berättigade till verkligen ges. Jag återkommer i nästa replik till den matematiska jämställdheten.
Fru talman! Jag skulle vilja att Chris Heister utvecklade det ideologiska när det gäller den biologiska forskningen. Skulle vi ha ideologiska skygglappar här så måste det betyda att ni har ideologiska prioriteringar när det gäller just den biologiska forskningen.

Fru talman! Arbetsgruppens förslag står för en allsidig kunskap på detta område. Det är regeringen i propositionen och utskottets majoritet som gör sig till tolk för något annat och vill snäva in kunskapen på detta område. Jag tror att det för att vi skall kunna ta ett steg till när det gäller jämställdhet i skolan är oerhört viktigt och betydelsefullt att se till att det blir en pedagogisk fråga att bejaka en allsidig kunskap på detta område. Vi skall ha kunskaper om sociala, kulturella och biologiska skillnader och olikheter och skall inte säga nej till en del av detta. Det är snarare Majléne Westerlund Panke som skall försöka förklara varför man väljer bort en del av detta. I stället kan man väl vara positiv och bejaka en allsidig kunskap och forskning samt ett allsidigt utvecklingsarbete på detta område.

Fru talman! Jag skall börja med att läsa upp några stycken i ett brev som jag fick för nästan ett år sedan. Det gäller en odisputerad man som fick gå före fem disputerade kvinnor. Det står så här: Tyvärr var det bara jag som överklagade. Men jag kan samtidigt förstå att de andra fyra kvinnorna inte gjorde det. Också jag blev avrådd, inte bara av sådana som ville försvara institutionens anseende utan även av sådana som ville mig väl. En, en lektor vid vår institution, gjorde en sådan träffande kommentar. Hon sade: Jag vet ju att du gör detta med livet som insats. Hon syftade då på mitt överklagande och det som jag blivit utsatt för under den tid som har gått sedan dess. Du frågar om du får använda mina papper i debatten. Naturligtvis. Det är ju just det jag vill - att det skall göras känt vad som pågår och hur det går till, att det inte längre handlar om att kvinnor saknar kompetens utan om att man ändrar bedömningar om vad som är relevant när kvinnor börjar konkurrera om samma tjänster som män och formellt är kompetenta. Men det finns också annat som jag har lärt mig under den långa tid som gått sedan jag överklagade. Det blev helt plötsligt alldeles tyst omkring mig. Kolleger slutade hälsa och vände ryggen för att slippa ta ställning till om de skulle hälsa en eller inte, och jag blev utesluten när det gäller information. Jag tror att vi måste bli mycket mer medvetna om hur svårt det är i sådana här organisationer att gå emot makten när makten är tydlig och tyrannisk. Därför borde vi kanske också sprida den kunskapen. Kanske är det t.ex. bättre att inte överklaga, även om du som kvinna vet att du har blivit förbigången. Kanske måste vi låta männen ha sina organisationer i fred om vi anar att deras motstånd kommer att bli mycket stort. Den personliga risken är alltför stor. Själv kan jag inte ångra att jag överklagade. Men samtidigt är min situation speciell. Jag är redan så gammal att makten inte kan sabotera min framtid. Den har jag ändå till stor del bakom mig. Jag har också ett ansvar inför studenter och doktorander, ett ansvar för att göra det lättare för dem att få tillträde till universitetet på bättre villkor. Dock menar jag att det inte längre för mig är självklart att råda någon yngre kvinna att överklaga en tjänstetillsättning. Så står det alltså i brevet. Det är i denna verklighet som det förslag för att stödja jämställdheten i högskolan som vi nu skall besluta om skall verka. Vi är alla överens om att några formella hinder inte finns. På papperet har varje individ i Sverige, kvinna som man, lika stora eller lika små möjligheter i konkurrensen om tjänster och studieplatser. Men verkligheten visar att ju högre upp på karriärstegen och i organisationspyramiden, desto färre kvinnor. Högskolan är inget undantag. I grundutbildningarna finns det 55 % kvinnor, enligt vissa källor 57 % - en siffra som successivt minskar för att beträffande de högsta tjänsterna vara 7 %. Hur skall då detta förstås? Har kvinnor sämre begåvning än män? Detta gäller i Sverige, eftersom det på andra håll i Europa ser annorlunda ut. Nej, det är väl ändå ingen som på allvar påstår att det beträffande varje svensk student som har förutsättningar att utvecklas och en dag bli professor skulle gå 18,5 män på varje kvinna. Den relevanta frågan är om det kön som är underrepresenterat inom ett område kan ha så stora svårigheter att övervinna att ett särskilt stöd kan behövas som motvikt. På frågan är svaret troligtvis ja. När det trots formellt lika villkor finns dolda hinder förblir jämställdheten en rättvisefråga och ett mål att sträva mot. Jag vill betona att jag vet att hinder kan vara av olika slag både i omgivningen och hos individerna. Jag menar att vi säkerligen måste satsa mycket mer på insiktsfulla och målmedvetna åtgärder redan från förskolan och upp genom skolåren. I dag tänker jag koncentrera mig på högskolans synbara brist på jämställdhet, trots ny högskolelag och ny högskoleförordning, där ansvaret för jämställdhet tas upp som högskolans eget ansvar. Den sneda könsfördelningen mellan och inom ämnen bör uppmärksammas även av andra skäl. JÄST gruppen, arbetsgruppen för jämställdhet i högskolans utbildningar och forskning, i vilken jag är ordförande, har gått i bräschen för synen på jämställdhet som en kvalitetsfråga för högskolans utbildningar och forskning samt för samhället. Vi stöder oss då på kreativitetsforskningen som tydligt visar att det är i korsningen mellan olika erfarenheter och kunskaper som något nytt händer. Det finns en risk för att åsikter och mönster som etableras blir alltför dominerande och kväver nya tankar. Att män och kvinnor inte är lika i alla avseenden och delvis har olika erfarenheter är ett förhållande som rymmer en kreativ potential. Detta synsätt ligger väl i linje med de analyser som gjorts av samspelet mellan olika grenar och ämnen i högre utbildning. Det läggs ned massor av arbete för att skapa kreativa arenor och torg för möten mellan t.ex. humaniora och teknik för att underlätta samspel och skapa förutsättningar för utveckling. För dessa oväntade möten mellan människor som bär på olika erfarenheter och kunskaper finns det alltså förutsättningar, om man inser att det finns möjligheter till nytänkande genom meningsutbyte mellan män och kvinnor tillsammans. I detta perspektiv utgör kvinnorna inom tekniken och männen inom omvårdnaden eller förskolan en kvalitetsfaktor som vi inte har råd att undvara. Sverige är ett litet land med begränsningar av olika slag. Låt oss då underlätta alla möjligheter att använda hela vår mänskliga potential. I debatten här och i tidningar har hävdats att om vi nu får ett tillskott på 30 kvinnliga professorer, så kommer kvaliteten att sänkas. Jag tycker att de som anser detta skall svara mig på frågan om kvaliteten i högskolan hänger på om vi har 7 % eller 8,5 % kvinnliga professorer. Tvärtom måste andelen öka, när vi samtidigt är överens om att vi skall öka antalet kvinnor i sakkunniggrupper och i tjänsteförslagsnämnder. För att inte de ynka sju procenten kvinnor skall slita livet ur sig måste de bli fler. Annars kommer vi på sikt att inte ha någon. Mona Eliasson i Uppsala undersökte tjänstetillsättningar mellan 1973 och 1983, sammanlagt 139, där män och kvinnor tävlat om samma tjänster. Hon fann att kvinnor fick en lägre andel av jobben, om man tar hänsyn till kompetens och antal sökande. Speciellt tydligt var detta vid lektorstillsättningar. Mona Eliasson säger att det verkar som om man först bestämmer sig för vem som skall ha tjänsten och att man sedan letar efter argument som passar. Ett typfall som hon stötte på var där en man fick tjänsten trots att han enligt utlåtandet ansågs mindre noggrann, ibland ytlig och ensidig och trots att han inte fått docentkompetens. Kvinnan hade den bästa avhandlingen men ansågs vara för försiktig. Detta stämmer väl med undersökningar från Norge som har gjorts av Elisabeth Fürst. Hon konstaterar att kvinnors meriter systematiskt undervärderas. Observera att jag inte säger att denna nedvärdering systematiskt är medveten.

Självfallet är universitet, högskolor och samhälle präglade av värderingskonflikter, intressekonflikter och maktkamp. Men detta vill universitets och högskolevärlden inte inse. Under sken av saklighet och objektivitet kan fördomar, oreflekterade påståenden och fobier torgföras. På JÄST-gruppens initiativ och på Linköpings universitets och departementets uppdrag pågår just nu en undersökning i Sverige om tjänstetillsättningar. Den utförs av professor Ulla Riis och skall vara färdig till hösten. För att återknyta till kvinnan som jag tidigare citerade: Osynligheten är det svåraste. Man finns där men ändå inte. I högskolans intellektuella miljö borde man ändå ha de bästa förutsättningar att diskutera dessa frågor, men så är det inte. Menar vi allvar med de teoretiska mål vi har satt upp för jämställdheten, bör vi nu våga stå loppet ut och visa vårt allvar i praktisk handling. Som utskottet och nu även kammaren vet har jag och mitt parti inte riktigt samstämmiga åsikter just nu i frågan om de 30 kvinnliga professurerna. Jag anser att förslaget är en logisk fortsättning på den väg som inleddes med den första jämställdhetslagen av Jan Erik Wikström 1979. Därför bifaller jag i denna del hemställan i betänkandet och stöder inte reservation Fru talman!

Denna ljumhet beror delvis på rädsla för motståndarna, som har lagen på sin sida, och delvis på människornas klentrogenhet, ty de tror inte på nyordningar om de inte ser dem som följd av en lång erfarenhet. Därav kommer det sig att var gång de som är fientligt inställda har tillfälle att angripa de nya förordningarna, de gör det med våldsamt ursinne under det att de andra försvarar dem så ljumt, att man i deras sällskap råkar i fara."

Fru talman! Jag reagerade på tre punkter. Jag tror att det är väldigt olyckligt att ta upp den här typen av exempel. Det är naturligtvis så, att det vid tillsättningar av den här typen av tjänster sker orättvisor, mätt på alla möjliga sätt. Men det är långtifrån på något sätt bevisat att dessa orättvisor skulle drabba kvinnor mer än män, i alla fall inte under de senaste 20 åren. Jag tror nog att man kan säga att det genomsnittligt tvärtom är så, att man är uppmärksam på kvinnliga sökande. Man är dessutom glad över de kvinnliga sökande. Det finns inget skäl att misstänka att det finns något slags systematisk diskriminering av kvinnor när det gäller tjänstetillsättningarna. Jag skulle vilja fråga Margitta Edgren vad den nya ordningen går ut på. Är det inte just en ordning som innebär saklighet vid tillsättningar, att sakkunniga måste lägga sig vinn om att noga i skrift motivera sina ställningstaganden och att möjlighet finns att överklaga tillsättningar? Eller är det något annat system som Margitta Edgren tänker sig? Mona Eliassons undersökning är intressant därför att den rör tiden innan jämställdhetslagen trädde i kraft. Den är intressant därför att den visar just att antalet kvinnor som sökte professurer fick också professurer i proportion till det antal som sökte, i själva verket var det en liten överrepresentation för kvinnor. Det är också viktigt att påpeka att Mona Eliasson hör till de kanske kraftfullaste motståndarna mot de 30 professurerna. Det finns alltså ingenting i det materialet som stöder en tanke att det skulle vara en diskriminering av kvinnor vid tillsättningsförfarande.
Fru talman! Mona Eliassons undersökning gäller tiden fram till 1983, om jag inte är fel underrättad. Då hade lagen fungerat i fem år. Nu får vi nya undersökningar på svenskt material om var vi står i dag. Det som har publicerats internationellt, bl.a. undersökningar om tillsättning av forskningsassistentstjänster inom medicin, stöder detta att så går det till. Men jag sade mycket medvetet att jag inte tror att det i alla lägen är en medveten diskriminering, utan det handlar om en oförmåga att identifiera kvinnlig kompetens när den avviker från det traditionella, och det traditionella är oftast det manliga. Det finns, Gunnar Goude, också ett stort inslag av självcensur när det gäller att söka tjänster inom forskningsvärlden, som jag tycker väl kan jämföras med t.ex. biskopsvalet i Växjö alldeles nyligen. Där sökte ingen kvinna. De visste på förhand att de inte hade en möjlighet att fungera inom Växjö stift, alltså sökte man inte. Den typen av självcensur finns det mycket av inom forskningsvärlden, som jag har förstått. Jag förstod inte riktigt första delen av Gunnar Goudes fråga till mig när det gäller sakkunniga och vad som skulle ändras. Ända sedan vi fick en jämställdhetslag har man även i det akademiska livet haft att ta hänsyn till jämställdhetsaspekten och förklara sig när det gäller sakkunnig bedömning av tjänsteförslag. Man har närmast haft en stämpel som man satt på ansökningar. Så har man skrivit: Jämställdhetsaspekten har tillgodosetts. Man har aldrig avkrävts förklaring till vad det betyder. Man har med stämpeln klarat av det, men man har aldrig satt sig in i vad det i det enskilda fallet egentligen skulle ha inneburit.
Fru talman! Mona Eliassons undersökning gäller alltså perioden 1973-1983. Under de sista åren var alltså jämställdhetslagen i funktion, det är riktigt. Det finns även andra undersökningar - Lindgren och Ribbing har redovisat en del material. Men jag tror ändå att det är olyckligt att man gör detta till huvudfrågan, det finns så många andra frågor som är oändligt mycket mer väsentliga för kvinnorna i forskarkarriären, t.ex. det sista Margitta Edgren nämnde, att man ser till att jämställdhetslagen fungerar. Vi har föreslagit från Miljöpartiet att man i varje tjänsteförslagsnämnd skall ha en särskild ledamot som har till uppgift att bevaka jämställdhetslagen. Det är ett sådant förslag i de konkreta åtgärder som vi behöver vidta. Det är alldeles sant, Margitta Edgren, att självkänslan är viktig, naturligtvis. Men den blir inte större, i varje fall inte på något äkta sätt, om man bibringar en hel grupp av kvinnor föreställningen att det skulle bero på att de har missgynnats vid tjänstetillsättningen. Det är inte sant, det är inte där problemet ligger.
Fru talman! Jag förstår att det gör ont, Gunnar Goude, att konfronteras med sådana här brev, men jag har en hel pärm med fullständiga uppsättningar ansökningshandlingar, så jag kan visa att det händer. Jag säger inte att så sker i de flesta fall, men så länge det finns ett enda sådant fall är det viktigt för oss att reagera på de områden där vi har en politisk makt att reagera, och det har vi här. Jag förstod att det i Gunnar Goudes professorssjäl gör ont - det gör ju ont hos oss alla. Därför vill vi ha en förändring. Det är inte i merparten fall som sådant händer, men det händer. Därför är det för mig en oerhört viktig fråga att se till att även dessa kvinnor kommer till tals, genom mig och genom andra. Vi vill visa att detta är ett allvarligt problem som vi inte vill acceptera.

Herr talman! Först ett tack till Margitta Edgren för ett utmärkt anförande. Jag vill också ge Margitta Edgren en komplimang och ett varmt erkännande för hennes mod och självständighet i denna fråga. Att Vänsterpartiet välkomnar regeringens förslag till åtgärder för att öka jämställdheten är väl knappast någon överraskning för dem som följt debatten. Men jag vill ändå säga att det för mig personligen känns både som kvinna och som lärare särskilt roligt att få uppleva att världens mest jämställda parlament fattar beslut som rör jämtsälldhetsarbetet inom utbildningens hela område, från årskurs 1 i grundskolan t.o.m. tillsättning av professurer på universitet och högskolor. För oss i Vänsterpartiet ingår begreppet jämställdhet i det vidare jämlikhetsperspektivet. Båda handlar om rättvisa - jämlikhet om rättvisa oavsett ras, social eller kulturell tillhörighet och jämställdhet om rättvisa mellan könen. Det faktum att jämställdheten skär tvärsigenom sociala och kulturella strukturer gör frågan både komplex och svårhanterlig. Att försöka bryta mansväldet och därigenom rubba rådande maktstrukturer väcker starka känslor hos många och upplevs som ett hot mot det bestående systemet. För djupast sett är det här fråga om hur makt fördelas mellan kvinnor och män. Det är kanske symtomatiskt att vi i utskottet, oberoende av politisk tillhörighet, i stort sett haft samstämmig uppfattning så länge vi diskuterat förhållandena i grundskolan och gymnasieskolan men att åsiktsskillnaderna blev allt tydligare ju högre upp i utbildningshierarkin vi kom. Vid professorstillsättningen var det tvärstopp. Kvinnor är förtryckta som grupp i sin egenskap av att vara just kvinnor. Till Chris Heister, även om jag tror att hon har lämnat den här församlingen för dagen, skulle jag vilja säga följande. Hon talade om att jämställdhetsarbetet så lätt fick en slagsida mot att enbart gälla kvinnor och ur ett kvinnoperspektiv. Men jämställdhetsarbetet skall ju ge alla möjligheter att utvecklas oberoende av kön. Det finns alltså både en kvantitativ och en kvalitativ dimension, kvantitativ i den meningen att det skall finnas en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället och kvalitativ i den bemärkelsen att både mäns och kvinnors kunskaper och erfarenheter tas till vara och belyses på lika villkor. Det är riktigt, som många har sagt, att de formella hindren för att uppnå jämställdhet är få i vårt samhälle, men de informella hindren är fortfarande många. Debatten fokuseras alltför ofta på de formellt lika möjligheterna. Då bortser man från den faktiska verkligheten och de hinder som fortfarande kvarstår. Det är därför så viktigt att vi identifierar de informella hindren för att vi skall kunna uppnå verklig jämställdhet. På samma sätt negligerar man det förhållandet att förväntningar och omdömen om prestationer många gånger är beroende av kön, vilket omöjliggör en objektiv och saklig kompetensvärdering. Vad är det då som förklarar könsskillnader? Ja, jag tror att det är ett komplicerat samspel mellan genetiska, biologiska, sociala och kulturella faktorer. Det är klart att människans skiftande sociala villkor har stor betydelse, även för hur hennes biologi kommer att utvecklas. Man kan faktiskt få ont i ryggen av att ha dålig ekonomi eller av att vara arbetslös. Och man kan få svullna knän av att leva i ett dåligt äktenskap. Människor är alltså inte endimensionella utan sammansatta. Biologi och samhälle samverkar i hög grad och är så sammanvävda i människan att det mycket sällan går att plocka ut en del av henne och säga vilken sida det tillhör, hur stor del av beteendet som beror på biologin och hur stor del som beror på samhället. I samband med detta skulle jag vilja kommentera något den första reservationen där moderaterna talar om att även ett biologiskt perspektiv skall beaktas i FoU-arbetet inom skolans område. I motionen som också Chris Heister berörde och som ligger till grund för reservationen säger motionärerna att det biologiska perspektivet har valts bort av ideologiska skäl. Nu är väl detta något grumliga påståenden i första hand riktad mot regeringen och socialdemokratin, men jag anar att även Vänsterpartiet skulle kunna vara inberäknat i detta. Men så här är det givetvis inte. Människan är en biologisk varelse, och det kan och får vi inte bortse ifrån. Men jag tycker att det finns skäl att stanna upp och fundera över de biologiska förklaringsmodellernas frammarsch i vårt samhälle och i andra samhällen. Det finns faktiskt forskning som försöker bevisa att ojämlikheten mellan kvinnor och män beror på hormonerna. Biologisk särartsforskning kan vara suspekt, och resultaten kan bli löjeväckande och också förskräckande när metaforer i biologin tillämpas socialt. För att ta ett slitet exempel kan man beskriva ägget som stort, mjukt, runt och passivt och de små spermierna som aktiva och aggressiva och sedan med en tjusig piruett föra över detta till hur män och kvinnor fungerar. Vips kan man få en förklaring till varför vi har så få kvinnliga professorer. Biologisk särartsforskning ger förenklade förklaringsmodeller som bortser från samhället och som anser att det endast sker en envägspåverkan, dvs. att biologin påverkar samhället men blir inte själv påverkad. Det här är farligt, tror jag, därför att det kan ge föreställningar och det kan användas som argument t.o.m. av politiker för att inte vidta åtgärder för nödvändiga samhällsförändringar som är viktiga från social rättvisesynpunkt. Då blir det farligt. I det pedagogiska arbetet gäller det att lära sig att hantera skillnaderna mellan könen, antingen de är kulturellt, socialt eller biologiskt betingade. Det gäller arbetet med både individer och grupper. Men det kräver att lärarna och skolan har kunskaper om flickors och pojkars olika förutsättningar och också om deras olika erfarenheter. Om flickor och pojkar upplever samma inlärningssituation på helt olika sätt, har olika inlärningsstil och prioriterar olika, då får det betydelse för hur undervisningen strategiskt skall läggas upp. Det får också betydelse för hur undervisningen skall organiseras och hur man skall välja stoff, läromedel, metoder etc. Flickor har ofta intresse för sådant som hör ihop med det egna livet. Många gånger fäster de också större vikt vid att förstå sammanhang och helheter medan pojkar är mer roade av att manipulera apparater. De har alltså en mer instrumentell inställning till kunskap. Det blir någonting som man visar upp för lärarna och som är bra för betygen. Det finns alltså många viktiga områden att bearbeta i lärarutbildningen, i fortbildningen av lärare och i forsknings och utvecklingsarbetet. Men framför allt måste jämställdheten komma till uttryck i det dagliga arbetet. Jag vill också markera en sak som jag tycker är oerhört viktig. De elever som väljer otraditionellt med tanke på kön, klass eller kulturell bakgrund måste få mycket stöd och uppmuntran, framför allt av sina lärare. Till sist skall jag ta upp vårt yrkande om att jämställdhetslagen bör utvidgas till att omfatta inte bara arbetslivet utan också högre utbildning. Med tanke på vad utbildningsministern tidigare sade om jämställdhetslagen, som han talade så varmt för, tycker jag att det mest konsekventa vore att låta lagen gälla även inom utbildningsområdet. Därför yrkar jag bifall också till Vänsterpartiets, Miljöpartiets och kds reservation nr 24. Det är viktigt att lagstiftningen mot sexuella trakasserier skärps. Att sexuella trakasserier förekommer i så pass stor utsträckning vid våra universitet och högskolor är någonting som vi inte kan acceptera. Men det är också skamligt att det fortfarande förekommer, tycker jag. Studenter är beroende, och det gör dem till en mycket utsatt grupp. Jag är fortfarande förvånad efter den diskussion som vi hade i utskottet. Jag har ännu inte förstått varför inte detta stöds av samtliga partier.
Herr talman! Jag vill bara ta upp litet grand om de biologiska forskningsmodellerna. Varför vi vill ha med de biologiska förklaringsmodellerna är därför att jag tror att det för närvarande finns ett överflöd av förklaringsmodeller såväl från det samhälleliga som från det individuella och gruppperspektivet. Men när det gäller det biologiska tog man det under många år som en alldeles självklar sak. Sedan har man i stort sett försummat det biologiska som ett litet skamligt område, vilket har kommit fram tidigare under den här debatten. Jag tror att man får vara väldigt försiktig med de biologiska förklaringsmodellerna. Men det hindrar inte att man tar upp dem, eftersom de sannolikt kan förklara en del av de skillnader som finns mellan män och kvinnor. En biologisk förklaringsmodell skulle röra sig bara om någon sorts beskrivning av personlighet, mentala egenskaper, begåvning och sådant. Här vet vi tillräckligt mycket för att kunna säga att det är inte är fråga om några stora skillnader. Men vad betyder t.ex. i dagens samhälle skillnaden i muskelstyrka och sådana saker? Det handlar inte bara om hormoner, utan det handlar om mycket annat. Vi vet att en gång i tiden var styrkan helt avgörande. Den tiotusenåriga traditionen med männen som sitter på toppen härrör sannolikt från krigarkasten som var starka och duktiga och som hade mycket muskler. I dag har det ingen betydelse. Vi har en helt annan situation, och vi vet inte riktigt hur vi skall hantera den här frågan. Av den anledningen måste vi ta itu med också detta problem. Det är inget märkligt med det, tycker jag.
Herr talman! Nej, vi tycker inte heller att det är märkligt. Vad jag tycker är märkligt är att moderaterna har gjort en så stor affär av det hela. Jag tycker att det som man påstår i motionen när man åberopar de något grumliga ideologiska skälen är märkligt. Det är självklart att vi vet att män i gemen har större muskelstyrka än vad kvinnor har - sedan finns det stora individuella olikheter mellan män och kvinnor. Men det har väl lindrigt sagt ingen större betydelse för utbildningsområdet att vi är medvetna om detta. Jag kan inte förstå dessa kopplingar. Jag kan inte heller förstå den diskussion som vi hade i utskottet. Alla sade att vi var överens om att det fanns biologiska skillnader. Men moderaterna fortsatte att framhäva detta som någonting oerhört viktigt och någonting som på något sätt skulle höra ihop med en ideologisk ståndpunkt.
Herr talman! Vi ville inte ha med detta i utskottstexten. Det var anledningen till att vi tog upp frågan i vår motion. Det här med ideologiska skäl får nog till mycket stor del stå för er. Vi har inte framhävt detta problem särskilt mycket, men vi ville få med det bland andra saker. Det var därför som vi tog upp det.
Herr talman! Nu får Hans Hjortzberg-Nordlund det att låta som att detta var en väldigt liten sidokommentar. Men jag uppfattade det ändå som att det här var ganska viktigt för moderaterna, enligt diskussionerna i utskottet. Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om de ideologiska skälen, och jag tror inte att det går att svara på den frågan. Förmodligen skulle det avslöja ganska många fördomar mot vänsterpolitik över huvud taget. Jag stannar där. Jag har inte så mycket mer att tilllägga. Vi är överens om att det finns biologiska funktioner.

Herr talman! Det känns angeläget för mig att ta upp och reda ut litet om ordet feminism, eftersom det av vissa här i kammaren i dag har gjorts försök att insinuera att feminism är något förfärligt fult och hemskt. Vad är feminism? Ja, feminism är ett uttryck för en åskådning som innebär att man erkänner att kvinnor har en underordnad ställning i familj, arbetsliv och samhälle. Feminist kan den kalla sig som erkänner detta och vill göra något åt det, oavsett partifärg. Eller hur? När man däremot går vidare i analysen och frågar varför underordningen uppstår och hur man kan komma till rätta med ojämställdheten, då framträder skiljelinjerna. Dessa skiljelinjer har framkommit mycket tydligt här i dag, tycker jag. De socialdemokratiska kvinnorna har länge arbetat för att skolan skall bli en institution som bryter det ojämställda samhället och bryter den könsuppdelade arbetsmarknaden, eftersom skolan formar framtidens vuxna. Därför måste osynliggörandet av flickor, tjejer och kvinnor brytas i skolan på ett mycket tidigt stadium. Mina lärarkolleger påstår ofta att de själva märker att de ger pojkarna mer uppmärksamhet och frågor för att pojkarna då blir mer intresserade och inte förstör lektionerna, medan flickorna är intresserade utan att behöva få alla frågorna. Lärarna märker själva detta utan att veta vad de skall göra för att flickorna skall få mer uppmärksamhet. De socialdemokratiska kvinnorna har skrivit en motion om de 30 kvinnliga professorstjänsterna. Denna akademiska värld handlar om en mansvärld i ordets rätta bemärkelse. 1993 fanns det 1 947 professurer i Sverige. Av dessa innehades 147, dvs. 7 %, av kvinnor. Med förslaget om 30 kvinnliga professurer skulle vi komma upp i den hiskeliga summan av nästan 81⁄2 % kvinnliga professurer. Detta, mina vänner, skulle tydligen rubba hela maktbalansen och sätta alla rutiner ur spel. Visst vet jag att kvinnor kan. Men det är ändå att ta till en viss överdrift att påstå att dessa 30 kvinnliga professurer skulle få en sådan effekt att de redan utnämnda professorernas världsbild skulle falla samman. Förslaget går ju ut på att de kvinnor som är förklarade som professorskompetenta skulle särbehandlas positivt för en gångs skull. Männen har alltså tidigare särbehandlats positivt. Men de känner sig inte mindre kompetenta för det. Och det är de inte heller. Män ser män. Män känner män. Män har satt upp kvalifikationerna, och därför har män positivt särbehandlats. Det fanns 502 professorer i teknik. Det fanns 284 professorer i naturvetenskap, av dessa var 4 % kvinnor. Det var 240 professorer i samhällskunskap, av dessa var hela 9 % kvinnor. I humaniora och teknologi fanns det 173 professorer, där var det 15 % kvinnor. Sedan 1990 har det tyvärr inte hänt ett enda dugg. Det är plus minus noll på de allra flesta områdena. Kvinnorna har ökat med 2 % inom samhällsvetenskap men har i gengäld minskat med 2 % i humaniora och teknologi. Men det finns också många andra mycket bra förslag i betänkandet. Jag vill avsluta med att säga att jag inte tycker, som några har påpekat här, att positiv särbehandling skulle försämra i det här fallet. För den främjar rättvisan och den främjar och förbättrar kvaliteten.

Herr talman! Dagens debatt är en mycket viktig debatt, tycker jag. Den berör delvis själva nyckeln till jämställdhet i samhället, dvs. jämställdheten i skolan. Jag vill börja med att konstatera att det är ett mycket bra betänkande som vi diskuterar i dag. Det lyfter upp jämställdhetsfrågorna i det obligatoriska skolväsendet och gör dem till ett prioriterat område. Det ger en plattform till att börja hantera både pojkar och flickor utifrån deras egna förutsättningar i inlärningssituationen. Själva insikten om att eleven skall bemötas utifrån sina förutsättningar och att de här förutsättningarna faktiskt skiljer sig åt mellan olika individer och mellan könen tycker jag är ett mycket stort steg framåt. Det är i det perspektivet nästan tråkigt att den allmänna debatten och det allmänna intresset har koncentrerats till en del i betänkandet, nämligen satsningen på att utöka antalet kvinnliga professorer. Det är i sig en mycket riktig satsning, och Vänsterpartiet står helt bakom den, men inte desto mindre utgör den bara en del av betänkandet. Jag tänker därför koncentrera mig på de andra delarna, de som berör det obligatoriska skolväsendet. I dag har vi alla en bred och djup kunskap om att flickors situation i klassrummet skiljer sig mycket starkt från pojkarnas. Vi vet att pojkarna får dubbelt eller nästintill dubbelt så mycket av lärarnas tid. Vi vet att pojkar som kollektiv dominerar i klassrummet. De hörs och de syns. Medan flickorna som kollektiv är tystare. De får mindre av lärarnas tid. De får läromedel som redovisar männens värld, de får männens historia och utveckling att identifiera sig med. Så danas flickorna i all tysthet till underordning, medan pojkarna synliggörs och bekräftas. Otaliga forskningsrapporter publicerade under den senaste tioårsperioden pekar alla på samma sak. Skolan arbetar i dag med en pedagogik som bäst passar pojkar, med läromedel som främst riktar sig till pojkar och med lärare som vänder sig till pojkar. Detta är vederlagt och känt sedan lång tid. När det gäller valet av utbildningslinje har vi också sedan lång tid tillbaka kunskap om att skolan är starkt könssegregerad. Flickor väljer de humanistiska och sociala linjerna på gymnasiet och pojkarna de tekniska. Inom de yrkesinriktade programmen är könsuppdelningen närmast total. Inom programmen skogsbruk, värme och ventilation är andelen flickor lägre än en halv procent. I dag befäster alltså och förstärker skolan den könssegregerade arbetsmarknaden genom att redan från början lotsa flickor till en typ av utbildning och pojkar till en annan. För det är väl ingen i dag som tror att flickor skulle födas som mer lämpade att vårda, medan pojkar föds som mer lämpade att arbeta med tekniken. Det synsättet hoppas jag att vi alla har lämnat bakom oss. Det handlar alltså om vad vi stimuleras till och hur vi stimuleras när våra intresseområden växer fram. Där är den svenska skolan nyckeln till att bryta ett könsuppdelat arbetsliv. I mer än 20 år har de skilda villkoren för pojkar och flickor i utbildningssystemet faktiskt varit kända. Fortfarande har man kvar samma mönster. Mycket litet har hänt. Det är alltså dags att vi prioriterar den här frågan. Vi kan inte fortsätta att utbilda halva Sveriges befolkning till en alltmer avsmalnande arbetsmarknad och den andra halvan till en annan arbetsmarknad. Det enda sorteringsinstrument vi verkar ha är könet. Det är alltså dags att bryta den här underordningen. Då är det trevligt att läsa det betänkande som är föremål för den här debatten. Man pekar på allt detta och säger att jämställdheten skall lyftas fram som en pedagogisk fråga. Man konstaterar att jämställdhetsfrågan inte är en attitydfråga - det är en kunskapsfråga. Jag delar den uppfattning som man skisserar i betänkandet. Innehållet är alltså bra, analysen är bra och förslagen är bra. Problemet gäller bara hur och i vilken takt vi kan få genomslag för förslagen i betänkandet. Här har kommunerna ett stort ansvar. Det pekar man på i texten. Skall betänkandets alla goda förslag och påpekanden få genomslag i verkligheten krävs inte att bara vi här i rummet är eniga utan att alla kommunalpolitiker tar till sig det här betänkandet och att man faktiskt avsätter resurser så att skolans personal får praktisk möjlighet att arbeta i enlighet med betänkandet. Det är där min oro finns. Det krävs nya läromedel. Det står en majoritet i den här kammaren bakom. Då krävs det utbildning av lärarna i ny pedagogik. Det krävs fortbildningsresurser och medel. Det här gäller inte bara dem som skall gå en ny lärarutbildning, utan det gäller alla dem som finns i skolan i dag. Det står vi alla bakom som säger att vi stödjer betänkandet. Det handlar också om den massiva satsningen på läromedel, den nya pedagogiken och fortbildningen. Det gäller kommunernas resurser. Sker inte allt detta och om man inte följer upp det på kommunal nivå, blir lagändringen bara ytterligare en politisk pamflett på jämställdhetens altare - det altare som samtliga politiska partier säger sig tillbedja. Sällan eller aldrig följer man upp sina radikala åsikter med medel för att förslagen skall kunna genomföras. Detta betänkande förpliktar. Jag tycker att detta betänkande delvis har illustrerat det här. Samtliga partier står bakom förslagen om att skolan skall främja jämställdheten i skolan, och det är bra. Inget parti har lämnat något särskilt yttrande eller någon motivreservation när det gäller betänkandets text eller analys, och det är bra. Men det innebär också att ni har pekat på behoven. Det här kräver kommunala resurser. I det perspektivet tycker jag att det är tråkigt att tvingas konstatera att Vänsterpartiet är det enda parti som i andra sammanhang har motsatt sig de besparingar och de neddragningar som riksdagen har riktat mot kommunerna. Vi vill i stället tillföra ytterligare medel till den kommunala sektorn. Vän av ordning kan då säga att det kanske inte bara gäller pengar till kommunerna. Nej, det kan så vara. Men om det här skall bli verklighet krävs antingen mera resurser till kommunerna för att sjösätta det hela eller omprioritering i kommunerna. Det är samma kommuner där Vänsterpartiet har kommunalpolitiker och där alla övriga partier har kommunalpolitiker. Jag skall inte uppta kammarens tid ytterligare i den här frågan. Jag har valt att lyfta fram även detta perspektiv på det här betänkandet. Det gläder mig och, vad jag har förstått av den här diskussionen, alla andra i denna kammare att vi nu har analyserat jämställdheten och fått ett redskap för att gå vidare. Men då krävs det också, enligt min och Vänsterpartiets mening, resurser för att de redskapen skall kunna användas så att vi inte råkar ut för det som har hänt i andra sammanhang med just jämställdhetsfrågorna - nämligen att betänkandet blir en hyllvärmare.